Herr talman! Det förslag vi har lagt fram innebär att man skall ha entreprenader inom vissa särskilt angivna delar av gymnasieskolans utbildningar -- inte inom all utbildning. Det finns möjlighet för regeringen att, när det finns särskilda skäl, medge entreprenad utöver detta. Som exempel på vad man kan tänka sig tar vi upp hemspråk. Jag tycker att det i texter och i formuleringar ganska tydligt markeras att det inte handlar om en generell rätt, vilket Jan Björkman uppenbarligen läser in i förslaget. Frågan om ersättningsnivån har diskuterats och utretts på olika sätt. Vi har inte ansett att det nu finns skäl för att ändra den uppfattning vi tidigare hade. Socialdemokraterna är förvånade över att vi inte vill låta kommunerna bestämma över hur mycket de skall ge till fristående skolor. Det var så det formulerades nu, även om jag vet att ni i en del förslag har uttryckt det något annorlunda. Jag tycker att likvärdigheten över landet är ganska viktig. Det gäller i synnerhet som Sverige har skrivit under internationella konventioner om elevers och föräldrars rätt att välja skola. Då skall inte möjligheterna att i praktiken kunna välja skola bero på vilken kommun man hör till. Det blir dess värre följden, tror jag, om man inte har samma rättighet överallt. När det gäller avigsidor av system osv. är det klart att vi skall se på vilka brister förslag innebär. Jag tycker att regeringen följer upp sina förslag på olika sätt. Vi gör en del justeringar i denna proposition som vi tycker är nödvändiga, bl.a. av tidpunkten för ansökan om bidrag för friskola osv. Jag tycker inte att oppositionen skall slå sig för bröstet. Under den tid då vi såg alla avigsidor, t.ex. friskolor som i olika kommuner inte fick en krona, betraktades det aldrig som något bekymmer. Det medförde uppenbara problem. Jag tror återigen att det handlar om den ideologiska skiljelinje som finns mellan borgerliga och socialister. Det är skälet till att vi har olika infallsvinklar i denna typ av frågor.
Herr talman! För att börja med det sista vill jag säga att de avigsidor som fanns i det tidigare systemet -- den enligt skolministern alltför njugga tilldelningen av medel till privatskolor -- påpekades av den dåvarande oppositionen. Det behöver vi inte vara oroliga för. Synpunkterna kom säkert fram. Jag har fortfarande svårt att förstå varför skolministern är så rädd för en behovsstyrning av resurserna till de fristående skolorna. Är det så att skolministern är orolig för att den överkompensation som sker gentemot friskolor, framför allt om de har etablerat sig i rätt område, inte längre skall få förekomma? Vilket är skälet till att det jag tycker är alldeles självklart, dvs. att skolor skall tilldelas resurser efter behov, inte får ske? Det måste ju vara utgångspunkten för verksamheten. Att säga att spridningen av behovet inte kan vara mer än 15 % -- det är vad skolministern säger i dag -- framstår för mig som märkligt. Vi vet att spridningen i de offentliga skolorna i dag är betydligt större. För att knyta an till det skolministern sade om internationella konventioner vill jag läsa ur ett klipp från Göteborgsposten från den 9 maj. Där skriver skolministern mycket riktigt att det givetsvis är så att elevers och föräldrars rätt att välja skola, vilket Sverige skrivit under på i internationella konventioner, också bör gälla i det kommunala skolväsendet. Med tanke på att det skrevs den 9 maj -- det var under den vecka då debatten kring den lätt förståndshandikappade flicka som förvägrades rätten att välja skola fördes som livligast i Göteborg -- tycker jag att det vore bra om skolministern litet klarare än i dag tog ställning för att föräldrar till utvecklingsstörda barn har rätt inte bara att välja skola utan också att välja skolform. Rätten att välja skolform hänger ju också ihop med rätten att välja skola. Det är för oss socialdemokrater en självklar rätt, och ingenting som man behöver oroa sig för. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att det hade varit bra om skolministern inte bara hade beskrivit grundskolan och det offentliga skolväsendet som ett monopoliserat område eller som ett uniformerat system, vilket man skriver i propositionen, eller som ett konformt system, vilket man skriver i betänkandet. Vi vet att 99 % av Sveriges elever går i den skolan. Vi vet att det inte ser likadant ut i det ena klassrummet som det gör i det andra. Vi vet att det pågår en väldig massa bra verksamhet. Skolministern slulle kanske någon gång kunna uttrycka ett positivt omdöme också om den verksamheten och inte bara om marknaden och aktörerna.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att kommunerna har litet olika nivåer för de ersättningar som olika skolor får. Det är inte alltid så att varje system imponerar. Det finns brister även där. Vi har prövat frågan om ersättningsnivån. Det finns väl inget exakt facit, men vi har tyckt att det är rimligt att ligga kvar på den här nivån. Jag tror att man kommer att få pröva det av och till, men vi är för att det så långt som möjligt skall vara fasta spelregler. Man skall ha mycket goda skäl till att förändra nivån. Det är viktigt att framhålla att vi i propositionen tar upp vikten av att elever inom särskolan också får välja skola och att man inom särskolan låter elevens och föräldrarnas val påverka t.ex. placering. Jag försökte reda ut det här redan innan. Det vi inte är överens om, åtminstone om vi skall läsa protokoll, är frågan om prövning av vilken skolform en elev skall tillhöra. Jag försökte att seriöst redovisa vilka skäl vi har för att iaktta en viss försiktighet där. Jag tycker att utvecklingsstörda elever har rätt att begära att vi ägnar den frågan viss omsorg, precis som alla elever har. Vi har vad gäller denna fråga och alla de synpunkter som finns omkring valt att låta en arbetsgrupp titta särskilt på den debatt som har förts och på den verklighet som man möter ute i kommunerna. Det bästa för eleverna när det gäller val av skolform -- en fråga vi inte behandlar här i dag -- är givetvis att föräldrarna ock skolan är överens. Valet fordrar kunskap om utvecklingsstörning, olika pedagogiker och om grundskolans möjligheter att ge eleven rätt stöd samt kunskap om den enskilde individen. I det fallet är föräldrarna nästan alltid de som kan allra, allra mest. Allt detta är nödvändigt för att man skall kunna fatta rätta beslut. I de allra flesta fall gör man det. Vi tittar nu på om det finns stora brister. Det är inte det vi resonerar om, och det är därför jag tycker att det är så orättvist att Jan Björkman försöker använda den debatten för att misskreditera förslag som handlar om att elever i olika skolformer faktiskt skall kunna välja skola eller placering i större utsträckning än tidigare. Den är den valfriheten vi nu arbetar med. Vi skall titta på det andra senare.

Herr talman! Jag kan inte se att det resonemang som Beatrice Ask för när det gäller kompetens och entreprenadskap egentligen skulle sätta stopp för något ämne. Allt kan i princip läggas ut på entreprenad. Det finns ju ingen begränsning i det logiska resonemanget, så att säga. Det låter litet märkligt att Beatrice Ask exkluderar yrkeslärarna när hon resonerar om kompetensen och professionalismen.

Herr talman! Vi i Centern ser i betänkandet, Valfrihet i skolan, stora möjligheter och många fördelar. Men vid alla förändringar finns det alltid något område där man har funderingar om hur förslagen kommer att tas emot i kommuner och andra berörda verksamheter. Vi vill ha en valfrihet för varje elev. De skall kunna välja utbildning och utbildningsväg. Denna valfrihet skall gälla alla, oavsett vilken kommun man bor i. Det här betänkandet har ett brett innehåll, men jag kommer bara att lyfta fram två motioner i det. Det är dels Ub161 av Stina Gustavsson m.fl om lanthushållsskolor, dels Ub162 av Sten Svensson m.fl. från Skaraborgs län om rekrytering till Skara skolscen. I båda dessa motioner tar man upp problemet med kommuner som inte betalar interkommunal ersättning när elever har sökt sig till dessa utbildningar. Lanthushållsskolorna är ju en gammal form av utbildning som har funnits länge. Det finns bara ett fåtal kvar. Där ges en bredd, och betydelsen av kunskaper i ämnen som kost, hälsa och hushållsekonomi lyfts fram. Vi har en skola som har blivit mer och mer teoretisk. Därför ser vi det som oerhört viktigt att den här typen av utbildning får finnas kvar. Det är många, som t.ex. jobbar inom vård och omsorg, som behöver den. Även motion Ub162 tar upp en gammal utbildning. Skara skolscen är 30 år. Den är riksunik på sitt sätt. En stor andel av de elever som har gått igenom utbildningen har fått arbete som skådespelare eller sökt sig till andra teaterhögskolor. Skara skolscen är den enda förberedande sceniska utbildningen i Sverige. Det gör att den har sökande från hela Sverige. Vid den senaste intagningen var det över 400 sökande till 12 platser. Skolans ekonomi grundar sig på statsbidrag, interkommunala ersättningar och bidrag från Skara kommun. Vi ser det som ett riksintresse att den här utbildningen får vara kvar. I prop. 1992/93:230 indelas utbildningen i två grupper. Där står det att de utbildningar som jag här talar om kan hänvisas till den grupp som betecknas som kompletterande skola, som omfattar utbildningar som kompletterar gymnasieskolan och är av nationellt intresse. Jag anser att det är av stort intresse och värde att vi även i framtiden kan erbjuda dessa utbildningar. De är mycket olika, men både Skara skolscen och lanthushållsskolor har stor betydelse för framtiden, bl.a. som förvaltare av det svenska kulturarvet inom sina områden. Vår uppfattning är att regeringen värnar om mångfalden inom utbildningsområdet, att den inte vill begränsa möjligheten att kunna välja utbildning eller utbildningsväg. Därför utgår vi från att tolkningen av detta betänkande kan göras så, att dessa skolor även i framtiden kommer att ges ekonomiska möjligheter -- genom statsbidrag -- att bedriva sin utbildning. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkande UbU17.

Herr talman! Den egendomliga debattordningen i denna kammare medger inte att man som sista anmälde talare går in i debatten tidigare. Därför skall jag svara herr Björkman nu. Jan Björkman påstod att det av ideologiska skäl sker dramatiska förändringar inom skolans värld i Sverige. Bra! Mycket bra! Det är på tiden att det sker sådana förändringar, men jag vet inte om jag håller med om att de är dramatiska. Tyvärr kommer den ideologiska omskolningen, eller avprogrammeringen skulle jag vilja kalla det, av lärare aldrig att kunna ske. Det tror jag inte kommer att kunna ske innan det växer upp en ny generation lärare. Tidigare i dag såg vi exempel på s.k. cirkuskonster utförda av socialdemokrater som ställde sig på rad. Att de reagerade på det här viset förvånade mig inte. Att skolan icke skall vara fri och obunden utan styras av samhället, dvs. helst det socialdemokratiska partiet, har länge varit ett önskemål för dem. Om man går emot denna uppfattning uppväcker man Socialdemokraternas vrede. Det är ungefär som att börja röra i ABF, Folkets hus-rörelsen, HSB osv. Då hotas själva livsnerven i partiet. Nyligen försökte jag i egenskap av riksdagsrevisor för andra året i följd att få till stånd en granskning av Folkets hus-rörelsen. Givetvis blev det nej. En sådan granskning kommer säkert aldrig till stånd, inte så länge som det finns socialdemokrater med inflytande i den här kammaren. Det var inte bara socialdemokraterna som motsatte sig granskningen av Folkets hus-rörelsen, utan även hela den borgerliga sidan med undantag av en enda moderat. Det var så här det gick till tidigare i Sverige under den borgerliga regeringen. De vågade inte röra skolan. De satt mellan 1976 och 1982, och ingenting hände med skolan, utrikespolitiken eller försvaret. Man körde på precis på samma sätt. Nu har den här borgerliga regeringen tack vare moderaterna -- det skall de ha en eloge för -- vågat börja röra i frågan om skolan. Jag är innerligt glad för detta, och jag tackar Beatrice Ask för att hon vågar röra i denna fråga. I t.ex. Danmark är det naturligt med fria skolor. Där har man myntat uttrycket: Peng f lger dreng. Det har varit omöjligt i Sverige. Man har haft socialdemokratiska regeringar i Danmark, men ändå har man haft den här friheten. Man har under många år haft socialdemokratiska regeringar i Tyskland, och ändå har man haft friheten med fria skolor, sjukvård, privatvård osv. Det är Socialdemokraterna i Sverige som har varit på det här viset. Man undrar då hur det kunde bli på det här viset inom socialdemokratin i Sverige. Man måste gå långt tillbaka tiden för att få svar på den frågan. Förstörandet av den svenska skolan började redan på 1950-talet med en herre som hette Stellan Arvidson. Det var en sann socialist som fick ett mycket stort inflytande över den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Denna person hade intima förbindelser med DDR, och han var faktiskt ordförande i vänskapsföreningen för DDR och Sverige. Sedan kom nästa katastrof inom utbildningsväsendet inom socialdemokratin, som politiskt var dominerande i Sverige under mycket lång tid. Det var nämligen Olof Palme. Det var mannen som Ernst Wigforss hade varnat Erlander för. Redan första dagen som utbildningsminister -- jag har själv hört Palme med stolthet berätta om det i TV -- avskaffade han betygen i ordning och uppförande. Sedan fortsatte han att hålla på med utbildningsväsendet innan han fick större inflytande och kunde kasta sig över försvaret, utrikespolitiken osv. -- med känt resultat. Studentexamenen avskaffades 1968. Det året har som bekant gått till hävderna även av andra orsaker. Då inträffade Parisvåren och efterföljande revolutionsstämning i Sverige. Allt skulle rivas och ett nytt socialistiskt samhälle skulle byggas upp här i landet, om än med demokratiska medel. Skolans standard försämrades. Redan för mer än 20 år sedan accepterade inte Sorbonneuniversitetet avgångsbetyg från svenska gymnasier. Hur det har gått med gymnasieutbildningen framgår av följande. Jag har testat en mycket skicklig student, som hade femmor i alla ämnen. Han var mycket duktig i matematik, och han var den bästa studenten i Täby gymnasium. Jag visade honom en studentskrivning ifrån reallinjens matematiska gren från 1960-talet. Jag frågade honom hur många tal han kunde klara av. Han tittade länge på uppgifterna. Denne mycket duktiga, intelligenta student sade att han, efter ''studentexamen'' 1988, möjligen klarade av ett av åtta tal. Jag skall inte ta flera exempel, men jag har många sådana på lager. Slutligen vill jag citera en herre som med orätt har blivit felbehandlad av svenska massmedia, nämligen Sven Stolpe. Han sade: ''Mycket förlåter jag Socialdemokraterna, men aldrig att de raserade den svenska skolan.''

Herr talman! Inte för att jag förstår vad Leif Bergdahls anförande har med dagens ärende att göra, men jag vill ändå göra den kommentaren att det han sade om Socialdemokraterna är sådant nonsens att det inte ens är upprörande.
Herr talman! Jag förstår att man kallar det här för nonsens. Men det jag har sagt är faktiskt sanning. Jag står för vartenda ord. Det är noga genomtänkt -- alltihop.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande SkU26 behandlas ett antal förslag om mervärdesskatt. Vi socialdemokrater instämmer i förslaget om att momsbelägga väg och broavgifter. Vi har i utskottet också kunnat enas om ett tillkännagivande till regeringen. I detta tillkännagivande gör utskottet helt klart att den s.k. Dennisöverenskommelsen om storstadstrafiken alltjämt skall gälla. Tillkännagivandet innebär också att full kompensation skall utgå till följd av att skatteplikten utvidgas. Detsamma gäller även Vi socialdemokrater är också överens med utskottsmajoriteten om att undanta medicinskt betingad fotvård från mervärdesskatt. Sak samma gäller lokaler eller anläggningar för sport och idrottsutövning. Vidare har vi kunnat bli eniga om ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Där begär vi att regeringen skall påskynda den beredning som skall ske, så att riksdagen snarast kan ta ställning till förslag som leder till att svenska försäkringsföretag inte missgynnas i den internationella konkurrensen på grund av momsregler. När det däremot gäller förslaget om att ta tillbaka den momsbeläggning beträffande skepp och luftfartyg som genomfördes som ett led i skatteomläggningen tar enigheten slut. Skattereformen ledde till en kraftig momsbreddning, och den har också lett till att ca 70 % av den privata konsumtionen beskattas i dag. Tidigare var det bara ca 55 %. Genom den här breddningen av momsen har denna blivit mera konkurrensneutral och styr därmed inte i samma utsträckning som tidigare. Det här var en stor poäng med skattereformen. De problem som nu anges som skäl för att ta bort momsplikten på fartyg och luftskepp är en fråga som analyserats väldigt noga i samband med skatteomläggningen. De problem som kan uppkomma är inte unika för företag inom transportbranschen. I alla händelser är de inte värre än att det går att leva med dem. Att regeringen med riksdagsmajoritetens goda minne bit för bit trasar sönder skattereformen är tyvärr ett faktum. Men när utskottsmajoriteten, utan föregående diskussion, helt plötsligt bestämmer sig för att momsbefria s.k. alternativmedicinska behandlingar är det inte utan att man blir något häpen. I de motioner som utskottsmajoriteten i allt väsentligt säger sig instämma i argumenterar man utifrån ett slags konkurrensresonemang. Eftersom skolmedicinen är momsbefriad och alternativmedicinen är momspliktig snedvrids konkurrensen. Det innebär -- det framgår om man läser motionerna -- att det är kostnaden som styr valet av vård. Annorlunda uttryckt: Som utskottsmajoriteten och motionärerna resonerar vänder sig svenska folket till den traditionella sjukvården, som har krav på sig att åtgärderna skall stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet endast därför att den vården är billigare. I en annan motion påstås det att ''ofta kan alternativmedicinen bota patienter där skolmedicinen gett upp''. Vi vet att det finns ca 200 olika alternativa behandlingsformer i landet. Vi vet också att det är bara för ett fåtal av de alternativa terapierna som det finns dokumentation om effekterna. Flertalet har inte utsatts för någon vetenskaplig prövning. Trots detta är utskottsmajoriteten beredd att likställa dessa terapier skattemässigt med den etablerade sjukvården. Man undrar om det möjligtvis inte finns några läkare eller andra sjukvårdskunniga personer i de borgerliga partierna som reagerar över detta plötsliga ställningstagande från utskottets sida. Är det verkligen lämpligt i dagens läge, med stora besparingskrav på den befintliga, vetenskapligt beprövade sjukvården, att momsbefria alla tänkbara alternativmedicinska behandlingar -- t.ex. nasal reflexterapi, hawaiiansk tarmrening, dianetik eller ädelstensterapi? Vi socialdemokrater ser liksom -- det är jag övertygad om -- en absolut majoritet av svenska folket med stort allvar på hälso och sjukvården. På denna skall vi medborgare ha rätt att ställa mycket höga krav. Vi skall kunna lita på att den som behandlar vår kropp och vår själ har en adekvat utbildning. Ansvar skall kunna utkrävas. Därför lämpar sig hälso och sjukvården sällsynt illa för nyliberalt teoretiserande. Att, som utskottsmajoriteten gör, se medicinsk behandling endast i ett snävt konkurrensperspektiv är för oss fullständigt främmande. Därför tillsattes under den socialdemokratiska regeringen Alternativmedicinkommittén, som hade i uppdrag att seriöst pröva vilka alternativmedicinska behandlingar som förtjänar samhällets stöd. Därför har kiropraktorerna legitimerats. Därför har vi socialdemokrater här i riksdagen upprepade gånger begärt att den borgerliga regeringen skall komma till skott och lägga fram förslag med anledning av Alternativmedicinkommitténs betänkande. Jag beklagar, men jag måste säga att ingenting har hänt. Jag kan förstå att det här i kammaren finns borgerliga riksdagsledamöter som börjar tröttna på regeringens senfärdighet. Om dessa ledamöter hade ett resonemang med sina partikamrater i regeringen om att det är dags att skriva fram en proposition i den här frågan vore det bättre än att, på det sätt som nu föreslås, momsbefria all möjlig s.k. alternativmedicin. Slutligen, herr talman! Den här propositionen är ännu en i raden av propositioner där regeringen inte har ansett sig behöva analysera de statsfinansiella konsekvenserna av sina förslag.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

Herr talman! Skatteutskottets betänkande SkU26 handlar, som sagt, om mervärdesskatten. Vi i Ny demokrati har endast tre reservationer. Men det skulle ha blivit betydligt fler om inte utskottet hade tillstyrkt flera motioner rörande medicinskt betingad fotvård, alternativmedicin och gruppregistrering av företag inom den finansiella sektorn. I betänkandet föreslås undantag från moms för skepp och luftfartyg samt mervärdesskattelättnader för vissa tjänster angående sport och idrott. Sådant ser vi i Ny demokrati som något mycket positivt. Ja, det är nästan så, att jag hade kunnat skriva utskottsbetänkandet själv. Nu låter jag som en talesman för regeringssidan i utskottet. Det är i och för sig inte meningen. I stället skall jag tala litet grand om Ny demokratis tre reservationer. Dessutom har jag ett särskilt yttrande här. I samtliga tre reservationer stöder vi oss på att det skall vara full konkurrensneutralitet. I motsats till vad Socialdemokraterna sade förut hävdar vi i Ny demokrati att det är mycket bra att det blir full konkurrensneutralitet. Därför stöder jag en motion om momsbefrielse avseende privata, fristående skolor. Det är en självklarhet. Den som vill öppna en privat, fristående skola måste ju få konkurrera på samma villkor som de statliga och kommunala skolorna. Därför anser jag att väckta motioner är helt korrekta. Jag tycker mig utläsa av utskottsbetänkandet att regeringen så snart som möjligt ämnar göra något åt detta. Jag hoppas verkligen att det kommer ett betänkande till hösten om momsbefrielse av de privata skolorna. I en reservation påpekar vi att det skall vara full konkurrensneutralitet mellan de olika TV kanalerna. Så är det inte i dag, speciellt inte på momssidan. TV 4 får betala moms för vissa reklamprogram, medan andra TV-kanaler är befriade från denna moms. Det är otroligt att man får konkurrera på de villkoren. Men jag som politiker kan inte styra hur en marknad skall fungera. Därför hoppas jag verkligen att kammarens ledamöter är överens med mig om att vi inte är tillsatta för att styra konkurrensen. I stället är det en uppgift för oss politiker här att ge olika marknader samma konkurrensvillkor. Vidare har vi en reservation som gäller momsbefrielse för gallerier. Ideella föreningar som har hand om galleriförsäljning är momsbefriade. Däremot är kommersiella gallerier inte momsbefriade. Det betyder att de kommersiella gallerierna slås ut, eftersom inte samma konkurrensvillkor gäller. Här vill vi från Ny demokrati också påpeka att det inte är bra när man som politiker snedvrider konkurrensen. Jag har ett särskilt yttrande angående momsbefrielse på böcker. Jag har inte tillstyrkt motionen, som är skriven av Bert Karlsson, för nu får vi en likvärdighet mellan böcker och tidningar. Jag hoppas att regeringen så snart som möjligt kommer att momsbelägga tidningarna. Därför, herr talman, har jag inte någon reservation på den här punkten. Härmed vill jag yrka bifall till reservation 4 och 6

Herr talman! I skatteutskottets betänkande angående mervärdesskattefrågorna blandas en rad frågor som var för sig inte är av större statsfinansiell vikt. De är däremot viktiga för de berörda yrkesutövarna, för de människor som har del i de här tjänsterna. Jag vill göra en kort kommentar. Trots att det är av statsfinansiellt ringa vikt belyser det här betänkandet ett problem på mervärdesskattesidan. När man genom skattereformen sänkte inkomstskatterna mycket kraftigt, skulle detta till stor del finansieras på mervärdesskattesidan. Vi fick då ett nytt system som täckte ända upp mot 70 %, som den socialdemokratiska talaren har redogjort för, av den privata konsumtionen och mervärdesskatten. Sedan får vi proposition på proposition, utredning på utredning som arbetar för att i efterhand se över mervärdesskatten. I många fall kommer man fram till att vi bör lätta på mervärdesskatten, att den bör tas bort eller minskas på de här områdena. I många fall kan detta vara välbehövligt, i vissa fall mindre välbetänkt. Den stora principfrågan handlar om att man beslöt om en helhetsfinansiering av skatteomläggningen med mervärdesskatten. Sedan minskar man mervärdesskatteuttaget. Då bortfaller finansieringen. Det är ur det perspektivet som man bör se på den här frågan. Till de av kammarens ledamöter som arbetar med skattefrågorna vill jag säga, att för min personliga del tror jag att man för kommande tider och debatter bör ta upp en betydande del av det som kallas det strukturella budgetunderskottet, men som rätteligen borde kallas det oförklarade budgetunderskottet. Det härrör från brister på mervärdesskattesidan. Men det är en annan och större debatt. Jag tror att vi skall föra den inom skatteutskottets ram. Vad gäller yrkandena från utskottet och från reservanterna har vi från Vänsterpartiet redogjort för vår inställning i vår meningsyttring. Vi stöder alltså den socialdemokratiska reservationen i mom. 3. Under mom. 6 stöder vi också den socialdemokratiska reservationen. Vi har således en litet vidare motivering för vårt ställningstagande i denna fråga än bara de här enskildheterna. Det är ett större sammanhang och det kan visa sig vara nödvändigt att tillsätta en genomgripande utredning för att se på budgeteffekterna av mervärdesskattesystemet. I mom. 7 har vi samma inställning som Socialdemokraterna. I mom. 13 är vi däremot ensamma från Vänsterpartiets sida. Det är ingen Vänsterpartimotion. Vi har tidigare motionerat i denna fråga, men lidit nederlag i kammarens voteringar. Sören Lekberg och Nils T Svensson har varit mer ihärdiga och i konsekvensens namn har vi stött dem. Vi har fått ett mycket säreget förhållande när man mervärdesskattebelade ett område för att skapa konkurrensneutralitet. Man lade på en skatt för den som utförde fastighetsarbete i egen regi. Egentligen är det en egenartad metod, att ett fastighetsbolag får skatta för att man utför arbete på sina egna fastigheter. Så har man nu konstruerat detta. Men det leder till problem och till en skatt som särskilt riktar sig till bostadsföretag som drivs utan något som helst vinstsyfte. Yrkandet är mycket mjukt formulerat. Man vill ha en utredning. Det finns naturligtvis möjlighet för den pågående utredning som ser på mervärdesskattefrågorna att titta även på detta, men vi menar att det här är ett sådant särskilt fall att det borde finnas ett tillkännagivande från riksdagens sida. Slutligen vill jag lyfta fram ett särskilt yttrande från Socialdemokraterna, mom. 16, där vi har samma inställning. Det gäller en eventuell mervärdesskatteplikt på portokostnader och tjänster från Postverket. Det här är redan ett problem för organisations och kulturtidskrifterna. Går man vidare på den här vägen kan det innebära stora problem. Vi kan få en skattefälla, där skattebeläggningen innebär ökade kostnader i andra delar av samhället. Skattebeläggning på detta kan leda till ökade kostnader på ett annat konto. Det är en sådan rundgång som Moderata samlingspartiet brukar motsätta sig. Detta vill vi flagga för är en viktig fråga att bevaka vid kommande hantering av de här ärendena. Vad gäller mom. 14 och 15 avvaktar vi för Herr talman! Vi yrkar enbart bifall till

Herr talman! Dagens betänkande om olika momsfrågor innehåller, som tidigare talare har varit inne på, en hel del frågor av olika slag. Den viktigaste frågan har inte diskuterats så mycket, bl.a. beroende på att vi var överens om den. Den gäller att upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel inordnas under momsplikten. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till några av dessa frågor. Det är inte möjligt att gå in på alla de olika motioner som har väckts. Till att börja med vill jag ta upp det som är viktigt beträffande skatteplikten för väg och broavgifter. Skälet till att regeringen valt att redan nu lägga fram förslag på detta område är att avtalet mellan Öresund stipulerar att det skall råda klarhet på den här punkten. Då kan det finnas anledning att nämna några motiv till de föreslagna förändringarna av lagstiftningen. För det första skapas en avdragsrätt för den moms som avser kostnaderna för uppförandet av förbindelsen. För det andra skapas en neutralitet gentemot skattepliktiga järnvägs och färjetransporter. För det tredje innebär det en harmonisering till För det fjärde kan som argument anföras, även om det haltar något just i detta sammanhang, att trafiken till Danmark kommer att betraktas som export. Då är det av konkurrensskäl viktigt att inte någon skattemässig skillnad råder mellan färja och bro. Förslaget får också konsekvenser för inhemska projekt. Det är därför viktigt att framhålla, som även Yvonne Sandberg-Fries gjorde, att utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen vad gäller frågan om kompensation för Rödöbron i Utskottet har dessutom gått vidare, utöver propositionen, när det gäller gruppregistrering av företag i den finansiella sektorn. Det tycker jag är utmärkt. Den snabba internationaliseringen gör det nödvändigt att vi får likvärdiga förhållanden och konkurrensförutsättningar för de berörda företagen. Därför är dagens tillkännagivande väl motiverat. Så här långt har alltså utskottet varit enigt. Men vi var inte eniga, vilket vi också hörde av tidigare inlägg, när det gällde alternativmedicinen. Socialdemokraternas reservation nr 3 tycker jag är ganska hovsamt formulerad på den här punkten. Men när jag sedan hörde Yvonne Sandberg-Fries inlägg insåg jag att Socialdemokraterna har en betydligt mer negativ inställning till alternativmedicin än majoriteten har. Majoriteten har diskuterat detta med utgångspunkt från de skattemässiga förutsättningarna, men Yvonne Sandberg-Fries drar in även andra argument. Jag vill understryka att vi inte värderar alternativmedicinen kontra skolmedicinen som behandlingsmetod. Det vi har diskuterat i de här sammanhangen är att den ena eller den andra formen inte skall utsättas för en skattemässig diskriminering. Det är självklart inte så att patienterna väljer skolmedicinen enbart därför att den inte är momspliktig. Vi tycker att det är viktigt att vi gör detta tillkännagivande för att få till stånd en ordning som inte innebär att den ena formen, i det här fallet alternativmedicinen, skulle vara diskriminerad. Dagens system innebär definitivt konkurrenssnedvridande omständigheter. Det kan t.ex. vara på det viset att vissa behandlingsformer beskattas olika beroende på om behandlingen utförs inom ramen för institutionell vård eller av fria yrkesutövare, även om behandlingen i praktiken utförs på samma vis. En utgångspunkt för en förändring av lagstiftningen på denna punkt är att en patient söker vård för sjukdom, kroppsfel eller skada och att vårdgivaren gör en individuell utredning om vårdbehovet. På grundval av denna, och om utredningen föranleder det, ges en individuellt anpassad behandling. Socialdemokraterna har också en reservation om budgeteffekterna av förslagen. Det framgår av betänkandet att de förslag som vi skall fatta beslut om är finansierade i kompletteringspropositionen. När det gäller momsundantaget för skepp och luftfartyg torde de statsfinansiella effekterna bli mycket begränsade. Herr talman! Detta betänkande innehåller många andra motioner om smärre ändringar i momslagstiftningen. Peter Kling var inne på detta i sitt inläg. Förutom de lovord som han spred över utskottsmajoriteten hade han en del andra synpunkter. Utskottet har valt att i dessa fall låta den utredning som nu sitter komma med sina förslag innan vi går vidare. Peter Kling märker säkert att färdriktningen är klar och att det här nog kommer att gå i den riktning som jag tror att Peter Kling och jag är ganska överens om. Till slut vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Carl Fredrik Graf säger i sitt anförande att skatteutskottet bara har bedömt frågan om alternativmedicin och momsbeläggning av densamma utifrån skattemässiga motiv. Men det är, Carl Fredrik Graf, just min poäng: Skatteutskottets majoritet har behandlat denna mycket allvarliga hälso och sjukvårdsfråga enbart utifrån skattemässiga motiv. Så kan inte en seriös riksdag behandla den här typen av frågor. Carl Fredrik Graf säger att det enbart är de konkurrenssnedvridande faktorerna som utskottsmajoriteten är ute efter. Vi har av tradition i det här landet mycket klokt valt att se på hälsooch sjukvården utifrån andra utgångspunkter än något slags nyliberala konkurrensresonemang. Vi har av det skälet skaffat oss lagar som skall garantera oss medborgare att den hälso och sjukvård som vi får verkligen ges av utbildad personal och på ett sätt som gör att vi kan känna oss trygga i den vård som vi får. Därför är det väldigt olyckligt att skatteutskottets majoritet genom att begära ett förslag om skattebefrielse, oavsett vad det är för slags alternativmedicinska terapier som det handlar om, ger legitimitet åt alla möjliga konstigheter. Det finns viktiga och förmodligen mycket framgångsrika alternativa behandlingsmetoder, men ett sådant resonemang har utskottet inte gett sig in på. Man drar alla över en kam och därmed får med en hel del konstigheter i det hela. Vi har verkligen försökt att se seriöst på denna fråga. Vi tillsatte Alternativmedicinkommittén för att få ett ordentligt studium av vilka behandlingar som är värda samhällets stöd. Vi väntar på ett förslag från regeringen, men det kommer inga förslag. Det är så att säga fel gång på frågan när skatteutskottet på det här sättet gör bedömningar som leder till orimligheter sett i ett hälsopolitiskt perspektiv. Man borde börja i andra ändan och bedöma vilka behandlingsmetoder som är bra, som vi har glädje av och som vi från samhällets sida skall ge vårt gillande till. Först därefter borde frågan om momsbefrielse komma in.
Herr talman! Det var bra att Yvonne Sandberg Fries begärde ordet. Då får jag anledning att bli tydligare än vad jag uppenbarligen var i mitt inledningsanförande. Vad Yvonne Sandberg-Fries har missat i den här debatten är patientens roll i det hela och patientens möjligheter att själv styra val av behandlingsform. Det tycker jag är viktigt att föra fram. Jag tror att Yvonne Sandberg-Fries underskattar den vårdsökandes möjligheter att själv dra slutsatser och göra bedömningar av den behandling som kan vara nödvändig. Däremot när det gäller momsfrågan kan vi inte gå in på socialutskottets kompetensområde. Men vi har sett att det här finns en möjlighet att rätta till problemet. Det är ingenting som har kommit plötsligt, rätt över disk vid bordet, utan utredningen i momsfrågan har kommit med ett delbetänkande, och den har gått igenom dessa punkter och lämnat lagförslag om hur det hela skall gå till. Någon överraskning behöver det inte vara. Jag tror att skillnaden mellan Yvonne Sandberg Fries och mig i det här fallet är att vi värderar patientens möjligheter att ta ställning till dessa frågor olika. I det fallet tror vi mer om patienten än vad Yvonne Sandberg-Fries tydligen gör.
Herr talman! Patientens möjligheter att bedöma värdet av olika medicinska behandlingar har att göra med hur dessa behandlingar utvärderats och med att denna utvärdering redovisas. De allra flesta av de 200 behandlingsformer som vi känner till i landet är alltså inte utvärderade. Det ställs inga krav på utbildning eller på en viss kompetens när det gäller många av dessa behandlingsmetoder för att de skall kunna bli momsbefriade enligt utskottsmajoritetens förslag. Det är inte att underskatta patienten, det är att värna om patientens intressen, att vara försiktig på denna punkt. Det är alldeles riktigt, som Carl Fredrik Graf säger, att skatteutskottet går in på socialutskottets kompetensområde. Och det kommer plötsligt. Vid den första behandlingen i utskottet fanns inga yrkanden i den riktningen. Det var först i betänkandetexten som det dök upp ett tillstyrkande till motioner med dessa mycket långtgående konsekvenser. Det är oerhört olyckligt att vi inte, innan vi diskuterar frågan och går till beslut, får möjlighet att ta del av socialutskottets syn på frågan. Jag tror att socialutskottet med sina sakkunskaper hade sett betydligt mera allvarligt på denna fråga än vad skatteutskottsmajoriteten gör. Visst har frågan utretts. Utredningen ligger till grund för propositionen.

Först därefter är det dags att diskutera momsfrågan i detta sammanhang.
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries säger i svepande ordalag att patienterna kan råka ut för både det ena och det andra, om de utsätter sig för vissa typer av alternativmedicinsk behandling. Det framgår av utredningens förslag att det självfallet måste vara så att bara den typ av behandling som är tillåten får inordnas under detta. Förbjuden behandling har självfallet inte med detta att göra. Man kan lätt få det intrycket när man hör Yvonne Sandberg-Fries svepande formuleringar om att det förekommer all möjlig sorts behandling som man inte riktigt har kontroll över. När det sedan gäller behandlingen i utskottet, har jag bestämt för mig att det redan vid den preliminära behandlingen förelåg yrkanden på den här punkten.
Herr talman! Nu börjar vi verkligen att komma in på intressanta saker. Förbjudna behandlingar skall inte bli momsbefriade. Vilka behandlingar är det då som är förbjudna? Det finns ju kvacksalverilagen från 1960, som med andra ord är tämligen föråldrad vid det här laget. I kvacksalverilagen förbjuds vissa aktiviteter på detta område. Man får inte behandla folk som har cancer, folk som har diabetes, barn under 8 år osv. Denna lag är alltså inriktad på att skydda folk från de grövsta formerna av kvacksalveri, men den är inte till fyllest i dagens läge. Kvacksalverilagen föreskriver inte på något sätt vilka krav som skall ställas i det moderna samhället när det gäller sådant som är att betrakta som alternativmedicinsk behandling och som rimligen bör ha samhällets stöd. Detta måste man ha klart för sig. Det här är inte så enkelt som ni i utskottmajoriteten tror, Carl Fredrik Graf. Det är inte en momsfråga, utan det är en betydligt större och viktigare fråga än bara att momsen skall vara konkurrensneutral. Det handlar om att människor i detta samhälle skall veta att de medicinska behandlingar som har samhällets stöd också har en viss kvalitet.
Herr talman! Det är riktigt att förbjuden behandling varken är momsbefriad eller momsbelagd. På den punkten kan vi vara överens. Det ligger naturligtvis mycket i Yvonne Sandberg Samtidigt tycker jag att man skall fästa en viss tilltro till vad patienten har för uppfattning om hur en viss behandling fungerar. Detta skall vara vägledande i det här sammanhanget. Det är också riktigt att vi i dag enbart diskuterar den skattemässiga situationen för alternativmedicinen, vilket det finns utrymme för att lyfta fram redan på detta stadium. Sedan finns det naturligtvis en rad andra frågor inom alternativmedicinen som riksdagen i ett senare skede också kommer att ha anledning ta ställning till.

Herr talman! För att inte förlänga den här debatten alltför mycket vill jag avslutningsvis säga att jag tycker att det ganska tydligt har framgått att skatteutskottets majoritet har gett sig in på ett område som man dess värre inte behärskar och där man inte kan förutse konsekvenserna. Man kan inte heller finansiera det som blir konsekvenserna. Det handlar om ett skattebortfall på 125 miljoner kronor årligen, enligt utredningens egna beräkningar, som man påstår har en hög grad av sannolikhet. Det är bara att beklaga att utskottsmajoriteten behandlar så här allvarliga frågor på detta sätt.
Herr talman! Jag tror att det har framgått ganska tydligt att utskottsmajoriteten står på den sida där patienterna får ett större inflytande över den behandling som de själva väljer för att kunna åstadkomma en förbättring. Det är viktigt att detta har framkommit.

Herr talman! Förslaget om övergång till konventionell beskattning av de allmännyttiga bostadsföretagen är, med den utformning förslaget fått, i huvudsak acceptabelt. Vi kan konstatera att de allmännyttiga företagens synpunkter i stora delar har beaktats vid utformningen av propositionen. Det är bra. I vår motion har vi dock haft invändningar på två punkter när det gäller utformningen av övergångsbestämmelserna. Den första invändningen gäller behovet av en tidsbegränsad befrielse från stämpelskatt under 1993 och 1994, detta för att möjliggöra strukturförändringar inom allmännyttan och göra det möjligt att vid behov kunna ändra verksamhetsform från stiftelse till aktiebolag. Denna del av motionen överläts till bostadsutskottet, som hade att ta ställning till ett likartat yrkande från Centern. Bostadsutskottets handläggning resulterade i ett tillkännagivande till regeringen i enlighet med motionernas förslag. Den andra invändningen gäller avskrivningstiden för de tillgångsposter som finns i företagens balansräkningar enligt den särskilda bokföringslag som gällt i detta avseende. Vi föreslår i detta sammanhang en årlig avskrivning med 4 %, medan propositionen och utskottsmajoriteten har fastnat för 3 %. Dessa tillgångsposter gäller främst underhållskostnader bakåt i tiden, som vid en konventionell beskattning skrivs av på betydligt kortare tid än vad som nu föreslås för de kvarstående balansposterna. För att underlätta de allmännyttiga företagens övergång till en konventionell beskattning bör dessa avskrivningsposter kunna skrivas av i en snabbare takt än vad som föreslås i propositionen. En årlig avskrivning med 4 % får därför anses väl avvägt mot en normal avskrivning på 20--25 år. Propositionens avskrivningsnivå på 3 % ger däremot en alltför lång avskrivningsperiod på 33 år. En större avskrivningsrätt ger också bättre möjlighet till resultatutjämning. De allmännyttiga bostadsstiftelserna riskerar annars att få en sämre ställning i förhållande till andra bostadsföretag, genom att de allmännyttiga bostadsstiftelserna inte har möjlighet att göra avsättningar till någon skatteutjämningsreserv. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Regeringen har föreslagit att de allmännyttiga bostadsföretagen skall beskattas konventionellt. Detta innebär att bostadsföretagen skall beskattas på samma sätt som privata fastighetsägare. Det är bra. Därmed skapas lika villkor och förutsättningar för alla bostadsbolag och fastighetsägare i detta avseende. Det är precis som det skall vara. Hela utskottet tillstyrker salomoniskt förslaget i denna del. Förslaget innebär också, som Gunnar Nilsson mycket riktigt påpekade, en reglering av vissa övergångsfrågor. De tre punkter som särskilt tas upp i detta sammanhang är dels vad som skall räknas som skattemässigt restvärde, dels s.k. gamla underskott, dels tillgångsposter enligt den särskilda bokföringslagen. Utskottet är överens om att skattemässigt restvärde skall vara byggnaders bokförda värde och befintliga markanläggningar som hänförs till byggnad. Till skattemässigt restvärde räknas också inventariers bokförda värde. Konsensus råder också vad gäller s.k. gamla underskott, dvs. att underskott i fastighetsförvaltning som uppkommit före övergången till konventionell beskattning inte får utnyttjas framgent. Däremot har socialdemokraterna i utskottet en något avvikande uppfattning då det gäller takten för avskrivning av vissa tillgångsposter enligt den särskilda bokföringslagen. Det handlar om balansposter som hänför sig till underhållsåtgärder. Jag vill här bemöta den socialdemokratiska reservationen. Jag hänvisar då till vad jag i bostadsutskottet varit med om att yttra: ''...det kan anses råda tveksamhet om hur de olika balansposterna principiellt sett bör hanteras skattemässigt vid övergången. Posterna representerar inget substansvärde och bör därför inte självklart medföra skattemässig avdragsrätt. Andra förhållanden anses tala för att avdragsrätt ändå bör medges.'' Jag anser att övervägande skäl talar för att avdragsrätt bör medges enligt en bestämd skattemässig avskrivningsplan och att den skäliga procentsatsen för de årliga avdragen bör vara 3 %. Skatteutskottets majoritet menar att dessa tillgångsposter skall få dras av på det sätt som föreslås i propositionen. Detta är nödvändigt för att de schablonbeskattade bostadsföretagen i fortsättningen skall kunna täcka sina kostnader för vissa bostadslån utan oskäliga beskattningseffekter. Min slutsats blir följaktligen att det behövs vare sig ytterligare skäl eller tid att argumentera för ett förslag som vi i huvudsak är överens om. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i sin helhet och avslag på reservationen och meningsyttringen under mom. 2.
Herr talman! Inga Berggren konstaterade här att man var överens i utskottet om att avdragsrätt bör medges. Det kom också det föredragande statsrådet fram till i propositionen. Men det ges inga direkta motiveringar till varför den här avdragsrätten skall vara just 3 %. Vi har i vår motion och reservation framfört att det finns starka motiv som talar för att 4 % är en bättre avdragsrätt. Den avdragsrätt som skall gälla för de här balansposterna bör ju ha ett visst samband med den normala avskrivningstid som gäller för de åtgärder som har föranlett balansposterna, och dessutom bör en sådan här övergångsregel inte utsträckas för långt i tiden. Det finns därför anledning att se till att man får en kortare avskrivningstid. Även allmännyttan och SABO menar att det skulle ha varit bättre än det som nu föreslås av utskottet. Det är inga stora saker, men en möjlighet till en snabbare avskrivning skulle underlätta övergången till en konventionell beskattning. Det skulle dessutom ge en större möjlighet till resultatutjämning, vilket också kan vara en viktigt faktor i det här sammanhanget.
Herr talman! Gunnar Nilsson vill tydligen ha en runda till. Okej då! Övergångsreglerna är enligt min uppfattning grundligt diskuterade. Syftet med förslaget är att det sammantaget skall ge ett skäligt resultat, som inte försvårar bostadsföretagens fortsatta verksamhet och som inte heller snedvrider konkurrensen i förhållande till privatdriven fastighetsförvaltning. Så står det i propositionen, och jag instämmer i det som sägs där. Jag vill också gärna påpeka att så gott som samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. De invändningar som har företrätts har verkligen också diskuterats ordentligt. Tilläggas kan också att schablonmetoden har tillämpats för de kommunägda bostadsföretagens fastighetsförvaltning i över tre decennier, och detta trots att den vid tillkomsten angavs vara ett provisorium. Jag anser att man verkligen har bemödat sig om att hitta en bra avvägning, ur både principiell och praktisk synpunkt. Man har vridit och vänt på den här frågan. Vid en samlad bedömning har man stannat vid att avdraget skall vara just 3 %. Jag tycker att reservationen tyder på att Socialdemokraterna hellre opponerar än diskuterar sakfrågan. Jag upprepar: Ett förslag som är så väl genomarbetat och som vi i huvudsak är överens om behöver inte någon ytterligare argumentation.
Herr talman! Vi säger oss alla vilja underlätta övergången till konventionell beskattning. Jag tycker inte att vi socialdemokrater är ute för att opponera, utan att vi verkligen försöker att åstadkomma den bästa och smidigaste lösningen. Jag menar att ett bifall till reservationen är ytterligare ett steg för att underlätta en smidig övergång till en konventionell beskattning.

Herr talman! I det här betänkandet återkommer förslaget om skattereduktion för vissa reparationsarbeten i bostadshus. Förra gången ärendet behandlades här i kammaren var den 14 april. Vi föreslog då att den tillfälliga stimulansen till byggsektorn inte skulle belasta skattesystemet utan ges i form av ett bidrag. Ivar Franzén hävdade däremot som talesman för majoriteten att det fanns starka motiv att knyta stimulansen till reparations och underhållsåtgärder inom bosektorn till skattesystemet. Ivar Franzén trodde också att det slutliga förslaget skulle visa att systemet med skattereduktion skulle bli så rationellt och enkelt att vi alla skulle kunna ställa oss bakom det. Nu blev det inte så. I stället visade det sig att sammanblandningen med skattesystemet innebar en stor komplexitet i förhållande till det befintliga lag och regelverket, en betydande administrationsoch kontrollapparat och en besvärande svårighet att uppnå en acceptabel fördelningsprofil i stimulanserna. Lagrådet har i sitt yttrande belyst en rad brister i förslaget. Man konstaterar inledningsvis också att det finns både principiella och praktiska invändningar mot att använda skattesystemet för stimulansåtgärder av det här slaget, ett förhållande som även skatteminister Bo Lundgren funnit sig föranlåten att framhålla i propositionen. I utskottet kunde vi märka hur något av eftertankens kranka blekhet sänkte sig över de borgerliga ledamöterna allteftersom yttranden och synpunkter kom in. Även Ivar Franzén såg sig föranlåten att motionera mot detaljer i förslaget. De invändningar som vi har framfört i vår motion kvarstår; nackdelarna har blivit allt tydligare under ärendets handläggning. Ett system med avdrag för vissa reparations och underhållsarbeten står i strid med de bärande principerna i skattesystemet, som innebär en breddad skattebas, ett enkelt regelsystem och ett minimum av avdragsmöjligheter. Ur fördelningssynpunkt är förslaget minst sagt tvivelaktigt. Enligt förslaget går det inte att skilja mellan bostadshus och fritidshus, varför en villaägare som också äger ett fritidshus kan tillgodogöra sig dubbel skattereduktion. Å andra sidan missgynnas flerbostadshusen. Ett bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med flerbostadshus eller småhus i grupp får tillgodoräkna sig en skattereduktion på maximalt tre gånger 1993 års fastighetsskatt. Redan detta innebär ett betydligt lägre belopp per lägenhet än de 10 500 kr som gäller för villafastighet. Detta motiveras med att den genomsnittliga lägenhetsytan är mindre. Därtill kommer att de flesta bostadsföretag och bostadsrättsföreningar inte betalar någon annan skatt än fastighetsskatten och således inte kan erhålla större skattereduktion än den inbetalda skatten. Det betyder att man i praktiken bara kan få ut två gånger fastighetsskatten för 1993, och då endast under förutsättning att ansökan om skattereduktion lämnas in för både 1993 och 1994. Det var väl ändå inte meningen, Ivar Franzén, att det skulle bli på det sättet? Slutligen vill jag ta upp administrationen och kontrollsystemet. Vid en hearing i utskottet med representanter för Finansdepartementet och skattemyndigheterna framkom det att det tillkommande arbetskraftsbehovet beräknas uppgå till 200 årsarbetare. Det är således en mycket massiv arbetsinsats som krävs. För detta finns i dag inga medel anvisade. Utskottet utgår från att regeringen under hösten återkommer till riksdagen med begäran om anslag som till fullo täcker dessa arbetsinsatser och övriga omkostnader i samband med skattereduktion och reparationsarbete. Det rör sig i det här fallet om betydligt större belopp än dem som hittills diskuterats för att förstärka skattekontrollen. Vi förutsätter dock att den ökade arbetsbelastning som systemet med skattereduktion innebär inte får gå ut över andra mål och ambitioner inom skatteförvaltningen. Herr talman! Det har under den här tiden inte funnits möjligheter för utskottskansliet att utarbeta ett fullständigt lagförslag om ett bidragssystem. Men vi anser fortfarande att ett bidragssystem skulle kunna göras betydligt enklare än det förslag som nu föreligger. Ett bidrag kan utbetalas relativt snabbt i samband med reparationsarbetet och därmed ge större stimulanseffekter. Ett bidrag kan lätt utformas så att det är lika mycket värt för alla och inte missgynnar en del av de bostadsformer som bör omfattas av systemet. Av hänsyn till de konsekvenser som en ytterligare försening skulle få för de många arbetslösa inom byggsektorn ställer vi nu inte krav på att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag till bidragssystem. De allvarliga brister som systemet med en skattereduktion innebär och som med all tydlighet har avslöjats under utskottsbehandlingen bör emellertid ges regeringen till känna. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I betänkande SkU36 behandlar vi skattereduktion för vissa reparations och ombyggnadsarbeten. Den 14 april togs det första steget, som Gunnar Nilsson nämnde. Då bestämde man sig för att göra avdrag mot fastighetstaxeringen. Det skulle då innefatta 30 % av arbetskostnaden. Det motsatte vi oss från Ny demokrati. Vi tyckte att det var alldeles för dåligt. I steg två, som vi behandlar i dag, har avdragsrätten ökats. Nu kan man göra avdraget mot inkomst av tjänst, och det har även förbättrats på vissa ställen. Det tycker vi från Ny demokrati är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Vi har föreslagit att man skall få göra ett avdrag på ett basbelopp, och det oavsett om det är fråga om en villa, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Man skulle då få göra ett avdrag per fastighet fram till den 30 juni 1995. Alla människor som äger egnahem skulle alltså få göra ett avdrag för detta. Detta avdrag skulle göras fullt ut på hela fakturabeloppet. Förutsättningen är givetvis att det är ett momsregistrerat företag som gjort arbetet. Från Ny demokratis sida menar vi bestämt att detta blir rättvist för de flesta. 60 % av allt boende har möjlighet att göra de här avdragen, och vi menar att det skulle kunna skapa 8 000--10 000 arbetstillfällen. Det är inte fy skam i dagens dåliga tider. En annan aspekt på det är att det skulle minska den svarta sektorn betydligt, mina damer och herrar. I dag kan inte alla göra avdrag. De som bor i bostadsrätter kan faktiskt inte göra avdrag privat. Om jag har en bostadsrätt och vill restaurera mitt kök kan jag inte göra avdrag för det, men med Ny demokratis förslag går det bra att göra avdrag på upp till ett basbelopp. Det här skulle vara ett ganska enkelt system. Man skulle slippa att ansöka om tillstånd för att göra avdraget. Man skulle helt sonika bara lämna in en kopia av fakturan med sin deklaration och kräva avdraget. Det är ganska lätt -- man behöver inte ansöka om någonting. Sedan kan man givetvis utforma regler för vad avdragskostnaden skall innefatta vad gäller materialkostnader. Man kanske inte kan köpa en TV. Det är regeringens sak att utforma reglerna. Regeringens förslag minskar inte den svarta sektorn. Det är fortfarande lönande att göra jobben svart. Jag tror inte om jag skall vara ärlig att det skapar speciellt många nya arbetstillfällen -- det tror jag inte. Jag vill påpeka några fördelar med det avdrag som vi föreslår. Om man gör ett avdrag på låt oss säga 50 % betyder det att staten tappar 17 500 kr i skatteintäkter. De pengarna går ju tillbaks till staten på ett eller annat sätt. Jag som småföretagare betalar sociala avgifter, moms och löneskatt. Vi får inte heller glömma att produktionen av material ökar om man genomför den fulla avdragsrätt som Ny demokrati vill ha. Det gäller målarfärg, elkablar, rör, trävaror m.m. De leden sätts också i gång. Ny demokratis förslag skulle slå mycket, mycket bra. Det är klart att det kostar litet mer, men hur mycket skulle vi inte få in i andra ändan? Ni här i kammaren vet att 10 000 arbetstillfällen kostar omkring 2 miljarder för samhället oavsett om människorna är produktiva eller icke produktiva. Socialdemokraterna vill, trots ett katastrofalt bidragsberoende i Sverige, ytterligare utveckla bidragssamhället. Det tycker jag är konstigt när vi ser hur bidragen har bidragit till att få samhället på fel kant. Var och varannan människa är beroende av bidrag, och då vill Socialdemokraterna slänga in ett bidrag till. Det tycker jag är märkligt, får jag säga. En nackdel med Socialdemokraternas förslag är att man måste söka bidraget för att få det. Det gör att det måste finnas en stor tungrodd apparat för administrativa åtaganden på Riksskatteverket. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation nr 2.
Herr talman! Jag vill erinra om syftet med åtgärderna. Det är för att skapa sysselsättning inom byggsektorn som man skall ta till dem. Jag tror att ett bidragsystem skulle ge betydligt större stimulanseffekter än ett avdragssystem. Det finns ett bidragssystem i Danmark som betecknades som succé när det infördes. Det finns en fördel med att ha ett bidragssystem i stället för ett avdragssystem. I förra debatten yttrades att avdrag ger effekt därför att viljan att göra avdrag sitter i själen, men det var just de attityderna som det gamla skattesystemet hade lärt oss. Det satt i själen att vi skulle göra avdrag. Därmed fördärvade vi skattesystemet. Det blev totalt odugligt. Det var också de attityderna som vi strävade efter att bryta när vi byggde upp ett nytt skattesystem. Därför är det när vi genomför sådana här tillfälliga åtgärder viktigt att vi lägger dem utanför skattesystemet, och inte säger att vi skall lösa allting med nya avdrag i skattesystemet. Denna tillfälliga åtgärd bör vi i stället göra med bidragssystem. Bidragsmodellen kommer att ge betydligt större effekter -- det finns det exempel på.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Nackdelen, Gunnar Nilsson, är att man måste söka detta bidrag. Det skapar merjobb för Riksskatteverket. Ny demokrati har föreslagit ett avdrag och klara regler ut till folket, så att vem som helst kan göra ett avdrag per fastighet och år. Då vet man hur spelreglerna är. Allt man som privatperson behöver göra är att lämna in fakturan ihop med deklarationen, klart och tydligt, och hävda att man vill göra ett avdrag. Ny demokrati går ytterligare ett steg längre än

Herr talman! Det talas om skattereduktion för vissa reparationsarbeten. Den här frågan gäller som Gunnar Nilsson sade i grunden att vi skall försöka ge byggnadsarbetare arbete. Det beklagliga är att vi tvingas tillgripa hastiga, tämligen improviserade och tämligen oövervägda åtgärder för att man inte har bedrivit en långsiktig politik. Vi säger att vi fick en för stor byggsektor med felaktig inriktning. Det är politiska fel som är begångna. Hur skall vi göra för att fasa ned byggsektorn till rimligare omfattning? Den är för stor och måste minskas. Egentligen borde politiker titta efter var i bostadsbeståndet det finns brister. Var finns det brister i fastighetsbeståndet? Vi skulle åtgärda dem i första hand. Jag tror att några av de allvarligaste bristerna finns t.ex. inom skolområdet och på barnstugesidan. Där finns det en hel del fastigheter med mögelskador och dålig ventilation som nyttjas av barn och ungdom. Det finns äldre fastigheter som, trots den goda boendemiljön i Sverige, inte utgör någon god bostadsmiljö. Vi skall tänka på att skattepengar inte är våra egna pengar utan andras. Det är gemensamma pengar som vi politiker anser att vi har rätt att förfoga över. Dessa pengar borde användas där man kan räkna med att de som betalat in pengarna till något gemensamt ändamål får största möjliga gemensamma nytta av pengarna. Så skulle naturligtvis politiker med framförhållning hantera dessa frågor. Nu har inte politikerna i regeringen framförhållning i den här frågan. De hanterar problemen på annat sätt. De får ett hugskott, en idé, en tanke: Låt alla och envar få reparera litet grand! Någon kanske vill ha en ny altan, någon kanske vill ha en bastu, någon kanske vill måla om huset osv. De strör ut skattebetalarnas pengar till allmänna ändamål, och de har inte någon riktig uppfattning om vart de tar vägen. Det är ingen bra politik. Så skall man inte hantera andras pengar. Jag tycker inte att människor har någon som helst anledning att bekosta en bastu till mig. Jag tycker inte det. Den tycker jag att jag skall betala själv, om jag har lust med det. Det är min principsyn i den här frågan. Men nu är vi där vi är. Något skall göras för att skapa arbetstillfällen för arbetslösa byggnadsarbetare. Det har uppstått en majorietet för förslaget, och vi får hantera situationen som den nu är. Man kan föreslå ett avdragssystem eller ett bidragssystem. Jag är ingen anhängare av den stora skatteomläggning som Socialdemokraterna drev igenom. Jag var motståndare till den på grund av dess dåliga fördelningseffekter. Men vissa poänger fanns i skatteomläggningen. Det fanns t.o.m. ganska stora poänger: idén om enhetlighet, idén om raka system och om att man skulle ta bort avdragssystemet. Det var goda principer. Det är märkligt att de som stod bakom reformen nu river och rafsar så mycket som möjligt för att få den att bli så kortlivad som möjligt. Det är märkligt att jag tvingas försvara några av de goda principer som fanns i skatteomläggningen. Men det gör jag, för rätt skall vara rätt. Det är dumt att bygga in stora avdragssystem. Det gäller inte bara det här särskilda fallet. Det handlar om principen att använda skattesystemet för mycket annat än för dess egentliga syfte, som är att ta in skatt. Nu försöker man bedriva bostadspolitik och regionalpolitik. Man lägger till punkt efter punkt, och till slut får man ett oformligt och ohanterligt skattesystem. Det borde skatteutskottets borgerliga ledamöter tänka på. Det gör de inte. I stället tillämpar de en princip, och den är dåligt genomarbetad. Man skulle kunna tillämpa felaktiga principer gång på gång, men i alla fall göra det dåliga bra. Man kan i alla fall så att säga bli bäst på att vara värst. Inte ens det har de klarat. De har åstadkommit ett system som slår fördelningspolitiskt orättvist. Det gynnar vissa boende mer än andra. Det är svårkontrollerat. Det finns gränsdragningsproblem. Mycket talar för att det borde avvisas. Men återigen: det bästa får inte bli det godas fiende, inte ens när det inte längre är fråga om det bästa utan bara det tredje bästa. Jag kan från samma synpunkt som Socialdemokraterna se att vi släpper igenom det fjärde bästa, med tanke på sysselsättningen. Men den borgerliga regeringen borde nog tänka efter före nästa gång.
Herr talman! Jag är nog ganska överens med Lars Bäckström i många avseenden, speciellt när det gäller att vi har en överhettning inom byggbranschen. Men för att det inte skall bli tvärstopp har vi också kunnat gå med på en tillfällig avdragsrätt för reparation och ombyggnad, även för Lars Bäckströms bastu, om vi nu talar om bastuaggregat. Jag är helt säker på att vårt förslag skulle skapa 8 000--12 000 arbetstillfällen, om det genomförs fullt ut. Varför inte minska den drastiga neddragningen på byggsektorn litet försiktigare, med förhoppning att byggnationen skall öka litet grand i förhållande till hur det är nu? Nu är byggnationen, som sagt var, så långt ner den kan komma. Både Lars Bäckström och jag vet ju att många byggnadsarbetare tyvärr måste skola om sig, eftersom branschen inte kan vara så stor. Som Lars Bäckström vet har vi föreslagit ett tillfälligt bidrag på 1 miljard från staten för reparation, ombyggnad och tillbyggnad av skolor. Det kanske Lars Bäckström har observerat. Jag vill inte ha det här tvärstoppet för byggnationen, därför att det är så otroligt många byggnadsarbetare och hantverkare med familjer som kommer att få mycket svåra problem. Därför undrar jag varför man inte kan göra ett tillfälligt skatteavdrag och få en mjuk övergång, så att säga.
Herr talman! Peter Kling frågar varför man inte kan göra ett tillfälligt skatteavdrag. Det gör man ju. Därför förstår jag inte frågan. Vi har ju t.o.m. gått så långt att vi nu accepterar att man gör det. Vi undrar bara varför man inte valde någon av de mycket bättre metoderna och formerna för det. Frågan är därför omöjlig att besvara. Man inför det här, och vi har inte motsatt oss det. Vi kommer inte att rösta emot det, men vi har sagt att man skulle ha kunnat göra det på en rad sätt som är bättre. Man kunde t.ex. ha använt de pengar som Ny demokrati och vi ville anvisa för reparation och tillbyggnad av dåliga offentliga miljöer, som barn och ungdom vistas i. Det hade varit mycket klokare att pengarna hade använts till sådant än att törhända jag skall få en bastu och att törhända Peter Kling skall få en altan. Det hade varit bättre att pengarna hade använts till upprustning av dåliga miljöer. Det finns många äldre som bor i oerhört dåliga miljöer. De har inte möjlighet att komma ner på gatan. De behöver hissar och anordningar, och lägenheterna behöver handikappanpassas. Något parti borde ha tänkte på det glömda Sverige, alla dessa handikappade som inte kommer ut och som bor i dåliga lägenheter. Byggnadsarbetare skulle kunna göra oerhörda insatser. I stället strör man ut pengarna generöst. Men den här regeringen är ju generös när det gäller skattesänkningar och litet allmänna gåvor. Men det är ingen bra politik.
Herr talman! Som jag antydde i mitt anförande och i min replik måste man göra både--och för att det inte skall bli ett totalt tvärstopp för byggnadsbranschen. Det går inte att ställa så många människor utan jobb. Jag håller med Lars Bäckström. Vi genomför en åtgärd, men den är inte fullgod, enligt vårt sätt att se. Man skulle gå hela vägen. Då hade man möjligtvis skapat 10 000 arbetstillfällen och kunnat minska den svarta sektorn. Samtidigt ville vi avsätta 1 miljard för reparation av skolor och upprustning av dåliga miljöer för barn. Det hade också skapat 10 000--15 000 arbetstillfällen. Det är sådana åtgärder som man måste göra. Jag tror att vi innerst inne är ganska överens om detta, både Lars
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi innerst inne är överens om att något måste göras. Det är vi nog alla här i lokalen. Det är just detta både--och-tänkande som kännetecknar den här regeringen. Man kan både göra den skattesänkningen och ha den utgiften. Det är både--och-tänkandet som har gjort att statsbudgeten har skenat i väg. Jag har gjort vissa omprövningar under min politiska gärning. Jag har tagit bort många både-- och för att få råd med någonting. Både--ochtänkandet skall nog bort. Särskilt allvarligt är det väl när det blir både--och-tänkande med Ny demokrati och regeringen. Då blir ju både--och ibland till farliga men för rikets finanser. Det hade varit klokt att nu styra pengarna till ombyggnad av offentliga lokaler, daghem, barnstugor, bostäder för handikappade och bostäder för äldre. Det hade varit en förståndig och ansvarsfull politik. Det hade räddat många jobb för arbetslösa byggnadsarbetare. I stället är man mer allmän och frikostig. Man strör litet pengar till någon och tror att det väl alltid kommer att växa ut någonting. Men jag vill återigen säga att det inte är någon bra politik.

Herr talman! Det är inte länge sedan vi diskuterade principerna för en skattereduktion för vissa reparationsarbeten. Därför bör den här debatten kunna bli kort. Men jag måste ändå starta med att kommentera Gunnar Nilsson litet grand. Jag konstaterar att vi förra gången vi debatterade var överens om att det inte var fel att utnyttja skattemyndigheten, dess kapacitet och rationella handlande. Det ifrågasatte inte Gunnar Nilsson. Gunnar Nilsson fortsätter att prata om avdragssystem. Det är på tiden att vi använder den rätta beteckningen, nämligen skattereduktion. Det är inte fråga om någon sammanblandning med skattesystemet. Det är en enkel räkneoperation vid beräkning av den slutliga skatten. Det är i det här fallet inte fråga om att skapa något farligt avdragsberoende, utan det är helt enkelt fråga om en skattereduktion som är lika för alla. Gunnar Nilsson är också litet snett ute när han pratar om tre gånger 1993 års fastighetsskatt. 1994 års fastighetsskatt känner vi inte till. Vi vet att allmännyttan övergår till konventionell beskattning 1994. Det finns alltså möjligheter att spara på andra avdragsmöjligheter och i stället se till att man har en vinst som balanserar emot den skattereduktion som man har möjlighet till. Det finns rätt mycket kunnande inom allmännyttan. Det försäkrar jag. Detta kommer vi säkert att klara av. Den verkligt stora missen som Gunnar Nilsson och flera andra gör är att de tror att ett bidragssystem blir billigare. Försök bevisa det! Jag tror inte heller att ni har tänkt på att det i vårt vanliga bostadsfinansieringssystem rör sig om maximalt hundratusentals ärenden per år. Här rör det sig om kanske ett par miljoner. Det är alldeles uppenbart att det kommer att ge ett visst merarbete, vilket system vi än väljer. Gunnar Nilsson, visa mig hur man i ett bidragssystem skiljer mellan fritidshus och permanentboende. Jag vet att det har diskuterats. Det går inte att lagstiftningsvägen klara det, om man väljer ett bidragssystem. I stort sett kan man säga att bidragssystemet har precis alla de svagheter som finns när det gäller skattereduktionen. Gunnar Nilsson är mån om svenska folkets själsliga hälsa. Självfallet skall vi alla vara det. Men det är då bidragsberoendet, avdragsberoendet, kommer in för Gunnar Nilssons del. Jag tror ändå att det ligger någonting positivt i den skattereduktion som vi får i det här sammanhanget. Tänk på pensionssparandet! Räkna på pensionssparandet i dag! Med nuvarande skattesystem, skatteregler och avkastningsresultat är det inte särskilt fördelaktigt. Men ändå väljer väldigt många pensionssparandet därför att man får en skattereduktion. Jag tror faktiskt att det ligger en poäng i detta. Annars är det rent sakligt sett bättre att spara i obligationer i dag än att pensionsspara. Socialdemokraterna vidhåller att ett bidragssystem skulle vara bättre, utan att ha några som helst bevis för detta. Påståendet att det kan göras enkelt är närmast en notorisk upprepning utan verklighetsförankring. Kortfattat kan konstateras att de problem som finns med skattereduktionen inte kan lösas genom en övergång till ett bidragssystem. Detta faktum är säkert ett av motiven bakom socialdemokraternas beslut att inte yrka avslag utan bara ge till känna sina synpunkter. Det är ett förnuftigt och praktiskt ställningstagande som jag har respekt för. Skattereduktionen kommer säkert att ge en mycket god stimulans och många nya byggjobb. Det är sannolikt bättre än ett bidragssystem. Jag tror inte heller, Lars Bäckström, att vi kan ersätta det här genom att enbart satsa på offentliga lokaler. Det skall då till alla delar vara skattepengar som används. Det är oerhört mycket privata pengar som här involveras i sysselsättningen, eftersom bidrag bara lämnas till arbetskostnaden. Vi talar här om två väsensskilda saker. Man kan multiplicera med tre eller fyra, där man får huvuddelen av kapitalet från privat håll plus materialkostnaden. Det här går inte att jämföra. Båda sakerna är viktiga och nödvändiga. Det är emellertid inte möjligt att ersätta skattereduktionen genom att satsa på offentliga lokaler. Det är här de mångas insatser som kommer att ge resultat. Nu finns det ingen anledning att hårdra denna debatt. Det viktiga är att förslaget snabbt kommer till praktisk användning. Riksskatteverket har varit tidigt ute med information -- så tidigt att den inte till alla delar stämmer med dagens beslut. Jag tror dock inte att det är någon större olycka. Det är t.o.m. möjligt att den hantering som föreslås i Riksskatteverkets information kan vara den mest praktiska, och då bör den tillämpas om inga påtagliga olägenheter uppstår. Det är ett så allvarligt ställningstagande att jag inte kan låta bli att påtala detta. Detta är ytterligare ett avsteg från den kostnadsneutralitet som det tidigare i riksdagen har funnits en total enighet om att det borde råda mellan olika upplåtelseformer. Valfrihet i boendet är en central fråga. Då skall inte skatter, bidrag eller andra statliga åtgärder gynna vissa boendeformer före andra. Det låter faktiskt bra när Peter Kling pratar om att alla kan väl få ett basbelopp. Men det går inte att hantera det här så enkelt. Tyvärr stämmer inte det med verkligheten. Det skulle också bli alldeles för kostsamt för statens kassa. Bostadsrättsinnehavarna kan via sin förening till fullo dra nytta av detta. Vi skapar nu inte, Lars Bäckström, ett ohanterligt skattesystem. Det är faktiskt fråga om ett rationellt utnyttande av de befintliga resurserna. Det är kanske de enda praktiska ekonomiska möjigheterna att genomföra detta mycket omfattande projekt. Den här bastun och altanen kanske kan vara bra för den själsliga hälsan, Lars Bäckström. I så fall möts ju Lars Bäckström och Gunnar Nilsson i en gemensam åsikt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ivar Franzén nämnde tidigare att vi vill begränsa avdragsrätten till 60 % av befolkningen. Varför vill vi göra det? Jo, det är ganska naturligt. Om jag hade bott i en hyresfastighet och hyrt min lägenhet skulle jag troligen inte reparera för 35 000. Det skulle jag aldrig tänka mig att man gör om man inte äger sin bostad. Jag skulle inte reparera Ivar Franzéns bil. Det skulle aldrig falla mig in. Det är fråga om ungefär samma argument. Därför har vi sagt att alla som har egna hem nog är intresserade av att reparera dem. Egnahem omfattar 60 % av boendet. Man skulle naturligtvis kunna utsträcka detta så att även de som vill kosta på en reparation av hyreshus av upp till ett basbelopp skulle kunna får göra sådana avdrag under den här perioden. Men jag tror att det är marginellt. Jag tror inte att folk satsar på någonting som de inte äger. Vad vill vi då göra med ett basbelopp? Jag har jobbat inom den här branschen i många år. Jag vet att det tyvärr är lönande för kunderna om jobben görs utan moms. Om man skall dra av 30 % på arbetskostnaderna så ger det ingen effekt. Jag kan lova Ivar Franzén att varenda svensk sätter sig ner och funderar över om det är lönande att göra reparationer med det här avdragssystemet. Eter fem minuter har de antagligen kommit på att det inte är lönande. Det är fortfarande mera lönande att anlita den arbetslöse byggnadsarbetaren, elektrikern eller rörläggaren för att göra jobbet svart. Det här förslaget kommer tyvärr inte att ge något. Jag tror inte på det. Jag kan hålla med om att det är ett steg i rätt riktning. För att stävja svartjobben, skapa arbetstillfällen och för att undvika att friska företag som i dag har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden slås ut, krävs lite tuffare åtgärder. Man måste då säga ja till ett sådant här förslag och ta ett basbelopp rakt av.
Herr talman! Är man hyresgäst så har man valt att i första hand ordna sitt boende genom att betala hyra. Det är då uppenbart i första hand på hyran som man vill se resultat av den här skattereduktionen. Det har jag rätt till, och det kommer jag att få via min hyresvärd. Därför är det här förslaget precis lika angeläget för den som vill hyra och för den som äger sin bostad. Jag vill återigen poängtera att vi i denna kammare måste värna om valfriheten i boendet. Vi har gjort ett farligt avsteg från neutraliteten när vi bestämde att hyresgäster och bostadsrättsinnehavare skulle ha en extra upptrappning av den garanterade räntan, motsvarande den skattesänkning som var tänkt på kapitalskatten. Det är en ojämlikhet i dag som är ytterst allvarlig. Om vi åstadkommer flera sådana, bryter vi mot det grundläggande i bostadspolitiken. Vi skall skapa valfrihet för människor. Det är deras egna värderingar som skall avgöra vilken bostad de har. Om de vill äga en villa skall de ha möjlighet till det. De skall dock inte premieras särskilt för det. Den som vill vara hyresgäst skall också kunna vara det. Det är självklart, Peter Kling, att vi kommer att göra olika beräkningar av var gränsen går då man tycker att det är så pass lönsamt med svartjobb att man väljer det. Jag tror att svenska folket ändå känner en icke oväsentlig tillfredsställelse över att få göra det här på ett sätt som gagnar sysselsättningen. Kan vi då klart minska lönsamheten för svartjobben tror jag att det kommer att bli väldigt många vita jobb. Jag har de höga tankarna om svenska folket.
Herr talman! Till Ivar Franzén vill jag bara säga att jag fortfarande inte tror att de som hyr sin bostad är intresserade av att kosta på fastigheten 35 000 kr -- inte vanliga Medelsvensson i alla fall. Om man däremot äger en sak är man nog ganska angelägen om att fixa till och eventuellt restaurera. Tyvärr köper de flesta svenskar den billigaste varan. Det gäller väl även mig på många områden. Jag köper inte en dyr bil om jag kan få en likvärdig bil för ett lägre pris. Folk tittar självfallet på priset. Om man väljer mellan att få ett jobb utfört och dra av för arbetskostnad på 30 000 eller att få det utfört svart utan moms för halva beloppet så väljer man det. Inte går folk och tänker som så att nu har Ivar Franzén fattat ett beslut i kammaren och då måste vi vara lojala och betala 7 000 extra för att försöka skapa arbetstillfällen. Glöm det. Det håller inte.
Herr talman! Jag har aldrig hävdat att hyresgästerna själva skulle reparera sina lägenheter. Glöm det Peter Kling! Det handlar om att de via sin värd kan få sin lägenhet upprustad till lägre kostnad, och därmed också en lägre hyra. Hyran betalar man av beskattade pengar. Det är inte oväsentligt för hyresgästen att få en bättre lägenhet till oförändrad eller lägre hyra. Sedan måste man tänka på dem som gör dessa jobb. De svarta jobben ger varken pension eller socialförsäkring. Samtidigt är man i dag, i varje fall i kärnan av byggföretagen, angelägen om att hålla sysselsättningen uppe. Vi har pressade priser och en skattereduktion för den som beställer jobbet. Dessa två saker tillsammans kommer att ge en hel del nya jobb, det är jag övertygad om.
Herr talman! Jag förstår att de borgerliga partierna är så rädda för ett begränsat och tillfälligt bidrag till sysselsättningsstimulanser att man hellre offrar stabiliteten i skattesystemet. Det är vi inte beredda att göra. Vi skulle helst vilja slippa se den lösningen. Ivar Franzén säger att ett bidragssystem inte skulle bli billigare. Vi är medvetna om att det finns svårigheter också med ett bidragssystem, men vi är övertygade om att det skulle vara lättare att uppfylla målen när det gäller effektiviteten i stimulansen och när det gäller fördelningspolitiken, och när det gäller administrationen skulle vi nog kunna klara av de svårigheter Ivar Franzén har pekat på. Han pekade på svårigheten att skilja mellan fritidshus och permanenthus. Man skulle kanske ha en decentraliserad modell. Vi har tidigare anlitat kommunerna att sköta administrationen av exempelvis energilånen. På kommunerna har man en god kontroll över den lokala marknaden. Den lösningen borde tilltala även Ivar Franzén. Jag förstår att det är besvärande för Ivar Franzén att det bara blev två gånger fastighetsskatten om man inte har några andra skatter att betala, vilket ju är det vanliga hos bostadsrättsföreningar och bostadsföretag. Han säger att då sparar man på andra avdrag. Men ett avdrag är väl lika mycket värt var det än används. Att spara på avdraget är kanske ingen större vits. Möjligtvis kan man använda det i en framtid, men jag tycker att det var en ganska dålig lösning. Här är ett typiskt exempel på att skattereduktionen har misslyckats med att skapa en rättvis fördelning. Med den utformning förslaget har fått är det ingen rättvisa mellan bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och villaägare. Det är framför allt ett stimulansbidrag för villaägare och sommarstugeägare. Jag är förvånad över att Ivar Franzén fortfarande kan försvara detta. Nu står vi där vi står. Det gäller sysselsättningen. Men hade vi, Ivar Franzén, lagt prestigen åt sidan från början, hade vi kunnat få ett förslag med en bidragslösning som hade gett en bättre måluppfyllelse än vad vi uppnått här. Jag kan inte tänka mig att Ivar Franzén kan vara nöjd med detta.
Herr talman! Gunnar Nilsson talar om att vi riskerar stabiliteten i skattesystemet. Hur kan man säga så därför att vi gör en liten extra enkel räkneoperation i samband med att vi beräknar den slutliga skatten? Det resonemanget saknar proportioner i denna diskussion, Gunnar Nilsson. Om vi vill offra ett par tre tusen personer eller så kan vi givetvis göra en typ av övervakning av att jobben inte görs på fritidshusen. Men är man mantalsskriven på orten räknas husen som permanentbostad. Det finns massor av saker som gör att vi kan konstatera att det blir otroligt svårt att klara en distinkt gränsdragning mellan permanenthus och fritidshus. Vi har därför avstått från detta. Även de jobb som görs på fritidshus ger ju sysselsättning. Här är ingen skillnad mellan bidrag och skattereduktion. Återigen kan jag upprepa att det är tre gånger 1993 års fastighetsskatt. För 1994 blir den sannolikt högre. Gunnar Nilsson har tidigare sagt att han vill höja avdragsprocenten. Den stora konsolidering man kan göra på en fastighet är att skriva ned den. Avskrivningar man inte gör ena året kan man göra längre fram. Att skjuta upp en avskrivning innebär att man har större möjligheter kommande år. Det är både intressant och meningsfullt att göra sådana förskjutningar för att utnyttja denna skattereduktion fullt ut. Jag är alldeles övertygad om att företagen kommer att göra det.

Herr talman! Det är märkligt att bostadsföretagen först skall manipulera för att betala skatt som de sedan skall få tillbaka i en skattereduktion. Jag tycker det är ganska långsökt, och det stärker inte förtroendet för det här systemet. Sedan tycker jag också det är litet generande när Ivar Franzén talar om en enkel räkneoperation. Det går ju åt 200 årsarbetare till en kostnad av 50 miljoner kronor. Det är en betydande satsning på skattemyndigheterna i jämförelse med de summor vi har diskuterat i en ökad skattekontroll. Dessutom är jag övertygad om att kontrollen av denna skattereduktion ändå kommer att bli mycket summarisk. Faktum är, Ivar Franzén, att detta avdragssystem inte förmår lösa denna fråga på ett bra och rimligt sätt. Fördelningsambitionerna är bortsopade i dag. Skattesystemet belastas på ett orimligt sätt. Administration och kontroll kommer att bli omfattande. T.o.m. själva sysselsättningsstimulansen, som är kärnpunkten i denna fråga, kan man starkt ifrågasätta. Jag tycker det är tråkigt, Ivar Franzén, att prestigeskäl har hindrat er från att fullfölja denna del av ROT-programmet på ett mer förnuftigt och mer praktiskt sätt. Vi har ju löst de andra delarna av ROT-programmet gemensamt.
Herr talman! Jag vill poängtera att jag på ett så objektivt sätt som möjligt och med stor ödmjukhet inför att detta är ett mycket stort projekt försöker analysera bidrag resp. skattereduktion. Jag kan inte komma fram till annat än att skattereduktionen är ett mycket bra alternativ. Vi kan också konstatera att representanterna från Riksskatteverket klart ansåg att detta var ett bra förslag. Det är ett enkelt förslag när det gäller inblandningen av vårt skattessystem. Inblandningen är denna enkla räkneoperation, Oavsett om vi har skattereduktion eller bidragssystem kommer ett hantverk till. I detta fall utnyttjar vi den resurs som har mest att tillgå utan extra åtgärder, nämligen Riksskatteverket. Den hanteringen är ganska omfattande. Hur stor har ingen bevisat, det är möjligt att siffran 150 är korrekt, men jag tror den är överdriven. I varje fall skulle vi, utan tillgång till Riksskatteverkets stora resurser och kunnande, fått en mycket större kostnad och väsentligt sämre kontroll. Vi måste ändå gemensamt dra dessa slutsatser och inte hänga upp oss på att ni vill ha bidrag och vi tycker givetvis ganska bra om bidrag. Vi har stannat vid skattereduktion som en kompromiss som vi borde kunna ha gemensamt och som med all sannolikhet är den bästa tänkbara lösningen i nuvarande situation.
Herr talman! För ordningens skull måste jag ge Ivar Franzén det berömm han förtjänar från min sida. Han påpekar för mig att det också finns fördelar med regeringsförslaget. Ja, det finns det. I nästan alla regeringsförslag finns några fördelar. Annars skulle man inte kunna dupera så många väljare att man kunde bilda regering. Det finns t.ex. en fördel med att inte bara begränsa sig till offentliga lokaler. Visst, det är ju en fördel. Att det är en fördel att det innehåller ett marginellt stöd så att det blir en multiplikatoreffekt, håller jag också med om. Men då vill jag bara till Ivar Franzén säga att min poäng är att det var ett grundläggande fel i den tidigare systempolitiken, som ledde fram till den kris vi nu har. En del av uppfattningarna om de systemfelen tror jag att Ivar Franzén och jag delar från Centerns och Vänsterpartiets sida. Överhettningen på bostäder vet jag att Centern liksom Vänsterpartiet ville att man skulle vidta åtgärder för att bromsa ned. Det var systemfelen som ledde fram till detta. Man ville ha en generell politik för att slippa tillgripa detaljregleringar. Min allmänna principsyn är att man, när man har hamnat i ett sådant läge att man behöver gå in med detaljingripande, måste vara effektiv så att inget spills ut åt fel håll. Där menar jag att regeringen har gjort en del misstag. Det hade då varit bättre att sätta in koncentrerade insatser på ROT-området, offentliga lokaler -- det är också fullt möjligt med Det medför naturligtvis mer krångel. Därför är generella system att föredra. Men när man nu ändå måste frångå det generella systemet, måste man göra det väldigt effektivt. Men i grunden skall systemen vara generella så att man slipper dessa problem. Detta var den allmänna synen. Slutligen, den tredje frågan som jag tycker att Ivar Franzén hade rätt i är att det kommer att öka mitt välbefinnande när jag får bastu. Om jag sedan får en finare altan ökar det också mitt välbefinnande. Det är helt korrekt, Ivar Franzén. Men jag tycker dock inte att skattebetalarna skall behöva bidra till detta, utan det får jag sköta själv. Något skall även en medborgare sköta. Det får finnas gränser för det politiska inflytandet, eller hur Ivar Franzén?
Herr talman! Om Lars Bäckström tycker att han kan betala själv är det i så fall inget som hindrar att han gör detta. Men om Lars Bäckström å andra sidan nu gör extrainsatser och skapar jobb, tycker jag att han trots sin goda ekonomi, hans ädelmod och ideella värderingar här har tilldelats precis samma rätt som andra att uppnå detta rättvisa och jämlika system som jag har försökt att tala om. Jag tycker ändå att vi måste skilja noga mellan den gamla tidens avdragssystem, då marginalskatten var 60 %, 70 %, 80 % och ibland 90 %. Inflationen var hög och realräntan låg. Det var något som var väldigt osunt. Detta kan inte jämföras med en 30 procentig skattereduktion. Detta är inget som man blir vare sig skattereduktionsberoende eller avdragsberoende av, utan det är en sund stimulans. Vi har ju, Lars Bäckström, också gjort insatser vad gäller ROT-verksamheten -- ombyggnadsverksamheten. Vi har förlängt denna och försökt att dra över en del av pågående verksamhet från 1992 till 1993. Det finns stöd för offentliga lokaler. Vi har spelat på fiolens alla strängar, och då brukar det låta bäst.

Herr talman! Förutom att yrka bifall till utskottets hemställan skall jag säga några ord om motion Det heter ju i reklamen för vårt land att Sverige är fantastiskt. Visst, det är det på många sätt. Det är ett land med bl.a. ett otroligt finmaskigt nät när det gäller skydd för den som råkar illa ut. Men varje år händer det att några familjer -- de är inte många och det kanske är därför man inte heller så mycket har uppmärksammat problemen -- drabbas av att någon nära och kär försvinner. På toppen av detta uppstår då ekonomiska bekymmer, bl.a. beroende på att ett försäkringsfall, enligt försäkringsbolag, först uppstår i samband med att man kan lämna in ett dödsbevis. Den nuvarande lagen för dödsförklaring har med ett par små förändringar i princip varit densamma sedan 1934. Det obehagliga i sammanhanget har också varit att medan denna motion har hanterats har dessvärre dess frågeställning aktualiserats genom olyckan med den polska färjan utanför Vi arbetar ju för att få en samordning av lagarna i Norden. I Norge, där man har ännu större erfarenhet av detta än vad vi i Sverige har, genom krigshändelser och genom att vara mer utav en sjöfarts och fiskenation, har lagstiftningen i dessa frågor ändrats två gånger efter kriget. Det är inte många per år som berörs, men när nu utskottet lämnar en beställning till regeringen om en översyn vet jag att detta är mycket välkommet. Jag hoppas också att den beställningen kan resultera i att de som varje år råkar ut för den här situationen hädanefter kommer att slippa att, på toppen av det svåra som det innebär att bli av med en nära och kär anförvant, också få problem med ekonomin.

Herr talman! I socialutskottets betänkande SoU28 Kärnfrågan handlar egentligen om huruvida riksdagen skall besluta om att ge befogenheter till regeringen att sälja ut den del av det forna SBL som producerar vaccin. Låt mig direkt säga att för oss socialdemokrater handlar inte denna fråga i första hand om ideologiska principer, utan mer om pragmatiska ting. Hur vaccinproduktionen skall ske och var ägandet skall ligga avgörs inte bäst utifrån principer, utan bäst utifrån vad som bäst tjänar produktionen och kunderna. En sådan avvägning bör förvisso göras, och där finns anledning till kritik mot regeringen därför att en sådan avvägning inte riktigt har gjorts och att en analys saknas. Detta buntas ihop med flera andra privatiseringar i en stor proposition som inte riktigt uppfyller de krav man kan ställa på ett beslutsunderlag. Vad det dock finns störst anledning att vara orolig över och att rikta kritik mot är regeringens förslag att nu ge befogenhet att sälja ut vaccinproduktionen. Smittskyddsinstitutet antas inte vaccinproduktionen uppnå normala vinstnivåer förrän tidigast om fem år. Därutöver talar det allmänna konjunkturläget mot att en utförsäljning görs nu. En utförsäljning riskerar att påverka riskkapitalsituationen. En utförsäljning nu innebär också med största sannolikhet att vaccinproduktionen -- en av skattebetalarnas samlade tillgångar -- reas ut. Men då kan man ju, i likhet med utskottsmajoriteten, hävda att det inte nu finns någon anledning för regeringen att göra en utförsäljning, utan att man skall avvakta det tillfälle då det först skulle uppfattas som kommersiellt riktigt att sälja ut bolaget. Låt oss då tala i klartext kring detta. Det finns nu inget lämpligt utförsäljningsläge. Det finns enligt Organisationskommittén inget lämpligt utförsäljningsläge inom de närmaste fem åren. Vad tjänar det då till att riksdagen nu ger bemyndigande till utförsäljning som skall ske i slutet av 1990-talet? Egentligen ingenting, om bemyndigandet inte innebär att regeringen redan nu vill sälja ut vaccinproduktionen. Det agerande som regeringen och regeringspartierna här i riksdagen tidigare har visat när det gäller oförmågan att hålla just krisöverenskommelsen och den del som handlade om moratorium av utförsäljning av statliga företag lovar inte gott. Vi socialdemokrater kommer naturligtvis, likt ett bränt barn, att sky elden så länge vi tror och inser att de borgerliga partierna inte kommer att stå för de överenskommelser som finns och de skrivningar som man gör här i riksdagen. Vi socialdemokrater motsätter oss alltså inte bolagsbildningen eller utförsäljningen. När det gäller utförsäljningen vill vi ta ställning till den i form av ett bra underlag och en bra analys och i ett rätt läge här i riksdagen. Därför bör regeringen enligt vårt förmenande återkomma med ett nytt förslag när så är lämpligt och när man önskar sälja ut vaccinproduktionen. Jag yrkar därmed bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Socialutskottet har tidigare uttalat sig för att en del av Statens bakteriologiska laboratorium, SBL, som svarar för produktion av vaccin m.m. får ombildas till aktiebolag. Man gör då en mycket klok omstrukturering och skiljer på myndighetsutövande och ren produktion. Socialutskottets majoritet ser inga principiella hinder för detta eller för att bolagets aktier senare får säljas helt eller delvis. När ärendet nu åter behandlas i anslutning till berörd del av kompletteringspropositionen, vidhåller socialutskottet sin tidigare deklarerade principiella uppfattning. Det bör, enligt vår mening, ankomma på regeringen att välja den lämpliga tidpunkten härför.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
Herr talman! Vi fick inga nya klara besked om den borgerliga utskottsmajoriteten delar den av Organisationskommittén framlagda uppfattningen, nämligen att det inom de närmaste fem åren inte finns något underlag för att sälja ut vaccinproduktionen. I den mening som man gör det, fick vi inte heller någon uppfattning om huruvida det är meningen att man skall avvakta fem år, utan det blir bara en allmän till intet förpliktigande uppfattning om att det skall ankomma på regeringen att avgöra när utförsäljningen bör ske. Det innebär att vi fortfarande inte vet det. Det innebär alltså att vi i morgon dag kan få se en utförsäljning. Det är tyvärr trist, och det är dåliga och oklara besked på den punkten. Organisationskommitténs uppfattning innebär det alltså att vi nu fattar beslut här i riksdagen som inte kommer att verkställas och som inte kommer att få någon betydelse förrän i slutet av 90-talet. Man kan undra vad det är för mening med att fatta sådana beslut här och nu.
Herr talman! De åtgärder som Martin Nilsson nämnde i sitt anförande skall regeringen självfallet pröva. Det är viktigt att tidpunkten för genomförandet av en sådan privatisering verkligen väljs med omsorg. Hänsyn måste då tas till riskkapitalmarknaden, som Martin Nilsson nämnde i sitt anförande, och till förutsättningarna att erhålla ett marknadsmässigt pris vid en kommersiellt riktigt vald tidpunkt. Martin Nilsson frågade hur jag ser på Organisationskommitténs förslag. Den talar naturligtvis för sig. Men jag tycker att det är ett ganska statiskt betraktelsesätt att välja ut en tidsperiod på fem år och säga att ingenting sannolikt kommer att hända under den kommande perioden. Det vet vi faktiskt inte så mycket om, därför att förhållandena på marknaderna ju kan växla ganska snabbt. Eftersom riksdagen inte är samlad hela året, är det lämpligt att regeringen kontinuerligt följer denna fråga och tar de initiativ som erfordras. Jag vill också påpeka för Martin Nilsson att vi tydligt har skrivit in i majoritetstexten i betänkandet att det skall ske ett samråd med Socialdemokraterna innan man fattar ett beslut med denna innebörd i regeringen. Det står tydligt och klart. Jag förmodar att Martin Nilsson har uppmärksammat detta.
Herr talman! Samråd har fått en speciell betydelse för den borgerliga regeringen. Det brukar betyda att regeringen skall berätta litet grand om vad den har för avsikt att göra och att den sedan mer eller mindre struntar i de uppfattningar som socialdemokratin lämnar. Det har vi t.ex. tidigare i dag i debatten om högskolevärlden fått ett konkret bevis på. När det gäller Organisationskommittén kan man självfallet göra en bedömning av vem som har bäst sakkunskap, om det är regeringen eller om det är Organisationskommittén. Personligen lutar jag nog åt den senare när det gäller lämplig tidpunkt. Jag blev dock litet förvånad över att man som argument anför att riksdagen inte är inkallad under hela året. Är det så bråttom att sälja ut vaccinproduktionen? Skall det kanske t.o.m. ske redan under sommaren, eller vilka planer och avsikter har regeringen? Jag tror att det gott och väl finns anledning att tro att regeringen skulle ha tid att återkomma till riksdagen om den hade haft den intentionen.
Herr talman! Den rigorösa bedömning som skall göras när det gäller dels val av tidpunkt, dels att få fram ett marknadsmässigt pris som är rimligt skall självfallet regeringen göra på samma grunder som om riksdagen hade gjort det eller om vi hade suttit i socialutskottet och gjort dessa överväganden. Med tillgång till myndigheter och till den sakkunskap som finns i Socialdepartementet, kan Näringsdepartementet och Socialdepartementet samarbeta i denna fråga. Det kommer sannolikt inte att bli någon annan bedömning än den som vi själva hade kommit fram till i socialutskottet. Vad jag påpekade var att det är praktiskt att regeringen under hela året kan följa denna verksamhet till skillnad från riksdagen som ändå har ett långt uppehåll från början av juni fram till början av oktober. Det är den skillnaden som jag påpekade.

Herr talman! Inför denna proposition om trafiksäkerheten som vi nu behandlar, har det funnits stora förväntningar på radikala åtgärder för att förbättra säkerheten på våra vägar. Efter alla utredningar och allt förberedelsearbete som har gjorts under de senaste åren, har många aktörer på trafiksäkerhetsområdet räknat med att regeringsförslaget skulle innehålla en rad konkreta förslag och en samlad strategi för att minimera antalet döda och skadade i trafiken. Nu kan vi konstatera att så inte blev fallet. I propositionen talas det mycket om visioner och om verksamhetsstrategi. Men de konkreta förslagen saknas. De skjuts på framtiden, trots att vi på många områden har god kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas. Under alla de 16 år som jag har varit här i riksdagen har jag inte upplevt en svagare proposition på trafiksäkerhetsområdet. Jag har också fått många bevis för det under senare tid i form av brev och tidningsartiklar om denna proposition. Jag skall passa på att referera ett par av dessa reaktioner. Vi riksdagsledamöter har fått brev bl.a. från Sveriges försäkringsförbund. Där skriver man: Det är med stor besvikelse som branschen har tagit del av den nu framlagda trafiksäkerhetspropositionen. Propositionen är som helhet uddlös och innehåller dessutom i flera avseenden förslag som innebär försämringar sett från trafiksäkerhetssynpunkt. Ytterligare reaktioner har vi kunnat läsa om i Regeringen visar ett oacceptabelt ointresse för att på ett effektivt sätt tackla trafiksäkerhetsfrågorna. Fogel konstaterar också att propositionen när den väl kom var pinsamt mager. Mot den bakgrunden kan jag förstå varför kommunikationsministern inte deltar i dagens debatt. Det finns ju verkligen inte mycket att hurra för när det gäller det här regeringsförslaget. I fråga om det totala antalet dödsolyckor vet vi att 30 % av dessa är alkoholrelaterade och att alkoholen är den enskilt största olycksorsaken i trafiken. Trots det dröjer regeringen med att lägga fram förslag på detta område. Det är beklagligt. Många av de tragedier som kommer att äga rum på våra vägar i sommar skulle kunna undvikas genom radikala grepp mot alla de rattfyllerister som kommer att krossa framtiden för de trafikanter som drabbas. Det är nu vår förhoppning att regeringen skall sluta dra de här viktiga frågorna i långbänk och att man skall snabba på med förslagen. Vi är många som väntar på dem. När det gäller förslaget i propositionen om vem som skall ha hand om den regionala organisationen för registeravdelningarna så vill regeringen att den frågan skall utredas av Vägverket och några länsstyrelser. Vi socialdemokrater anser att den utredningen bör skötas av Riksrevisionsverket eller Statskontoret, vilka som utanförstående organ kan göra en förutsättningslös prövning. Ett annat märkligt förslag är slopandet av kravet på reflexsele i bussar och lastbilar. Vi har ju här i riksdagen i många år fått upprepade motioner om utökade krav på bärandet av reflexer i trafiken. Genom de studiebesök som vi har gjort hos bl.a. reflextillverkare vet vi hur stor betydelse reflexerna har för att man skall synas i mörkret. Den nya generationen reflexmaterial medverkar till att alla trafikanter som är ute i mörker syns betydligt bättre om de bär reflexer än om de saknar sådana. vägverkspersonal och trafikpoliser, har ju sina arbetskläder ordentligt utrustade med reflekterande material. Det är naturligtvis ingen tillfällighet. Nu slopar regeringen, tvärtemot allt förnuft, kravet på reflexsele för bussar och lastbilar -- en sele som kan betyda skillnaden mellan liv och död för den förare som i mörker kan bli tungen att inspektera sitt fordon eller byta ut ett punkterat däck. Jag måste fråga de borgerliga: Hur kan ni påstå att ni ökar trafiksäkerheten genom att på det här sättet slopa kravet på att reflexer skall användas i trafiken? I propositionen föreslås också att den obligatoriska fordonskontrollen skall innefatta kontroll av monterad men icke obligatorisk säkerhetsutrustning. Däremot sägs det ingenting om fordonsägares skyldighet att redovisa den icke obligatoriska utrustningen på fordonet eller på vilket sätt de som svarar för kontrollerna skall ges möjlighet att utföra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. Vi anser att regeringen snarast bör ge Vägverket i uppdrag att tillsammans med AB Svensk Bilprovning utarbeta rutiner för hur redovisning och kontroll av den icke obligatoriska säkerhetsutrustningen skall ske avseende de enskilda fordonen. När det sedan gäller de organisationsförändringar som skall genomföras finns det en allmän strävan att förstärka insatserna för fordonskontroller på vägarna. Både Trafiksäkerhetsutredningen och Trafikpolisutredningen har pekat på nödvändigheten att detta genomförs. Riksdagen har också gett klartecken för denna förändring genom den neddragning av besiktningar i hall som genomfördes 1992. Vi socialdemokrater anser att genomförandet av en utökad fordonskontroll på vägarna skall ske nu. Erforderliga beslut är ju fattade, och AB Svensk Bilprovning har sakkunskap att genomföra dessa kontroller. Den fordonstekniska kompetens som bilinspektörerna har bör tillvaratas både vid fordonskontroll på väg och vid de obligatoriska kontrollbesiktningarna. Mot den bakgrunden bör regeringen överföra bilinspektörerna som fordonstekniker till AB Svensk Bilprovning. Vägverket och Polisen bör skyndsamt träffa en överenskommelse om en utökning av fordonskontrollen på väg. För att snabbt få i gång verksamheten bör de resurser som frigjorts vid neddragningen av besiktning i hall användas. Uppdraget att tillsammans med Polisen genomföra fordonskontroller på väg bör därför gå till AB Svensk Bilprovning. Det regeringsförslag som väckt mest kritik och debatt är utan tvivel förslaget om en sänkt övningskörningsålder, ner till 16 år -- ett förslag som egentligen har sitt ursprung i Frankrike, men som har förenklats så till den grad att det nästan utgör en säkerhetsrisk för trafiken. Den svenska variant som regeringen nu föreslår saknar helt såväl de krav och regler som omgärdade det franska förslaget som de idéer som kommittén Körkort 2 000 Visserligen justerar nu trafikutskottets borgerliga majoritet förslaget något genom att hänvisa till att regeringen bör ta hänsyn till de motioner om en grundutbildning som har lagts fram. Men även denna justering är en papperstiger, utan genomarbetade krav. Vi socialdemokrater anser att det finns trafiksäkerhetsvinster att göra genom att sänka övningskörningsåldern till 16 år, om samtidigt klara krav ställs på en grundutbildning innan övningskörningen startar. Dessutom måste vi här och nu klara ut vilka krav som skall gälla. Vi får inte överlåta det åt regeringen, som i sitt tandlösa förslag har visat att man inte klarar den här uppgiften. Vi vill att 16-åringarna, innan de släpps ut i trafiken för övningskörning, med sina föräldrar/körlärare skall genomgå en kort grundutbildning omfattande två studietimmar som skall innehålla en grundläggande trafikantutbildning i trafikskola. Intyg från en sådan utbildning skall sedan tillsammans med sedvanligt körtillstånd ge möjlighet till övningskörning i trafiken. Sedan får erfarenheterna av denna utbildning avgöra om antalet utbildningstimmar bör utökas i framtiden. Men det är viktigt att grundutbildningen inte blir för kostsam för eleven, så att det hela motverkar syftet med en sänkning av övningskörningsåldern till 16 år. Med andra ord: Låt oss se till att denna 16-årsgräns kopplas till kravet på grundutbildning för elev och handledare, för annars riskerar vi att idén bakom förslaget förfelas och att syftet -- att skapa trafiksäkrare förare -- inte uppnås. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det gäller inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet inför 2000-talet. Alla människor i Sverige berörs av trafiksäkerhetspolitiken på ett eller annat sätt. Många, inte minst motorfolket, väntar sig nu något nytt och kraftfullt från den borgerliga regeringen. Är det då fråga om något nytt och kraftfullt? För att börja med inriktningen så tar man över en stor del från den gamla socialdemokratiska politiken med prioritering av hastighetsövervakningen. Man kopplar samman detta med tanken bakom projektet Heja Halland. Gång på gång poängteras uttrycket ''att sätta människan i centrum''. Vi nydemokrater anser att dessa två delar är oförenliga. Man måste välja. För oss har valet varit lätt. Jag återkommer litet senare till den saken. Vidare säger regeringen att ansvaret skall vila på tre ben: Vägverket, Polisen och kommunerna. Vi anser dock att den tredje delen redan från början varit alltför svag i resonemanget, nämligen kommunerna. Kommunerna satsade ju inte helhjärtat på trafiksäkerheten förut när ekonomin var bättre. Att nu, när ekonomin på de flesta håll ute i kommunerna har blivit sämre, tro att de skall kunna ta det här ansvaret verkar minst sagt överoptimistiskt. Sedan vill man ha en årlig resultatrapport från Vägverket. I och med det försvinner enligt vår uppfattning den långsiktiga trafiksäkerhetspolitiken. Vi har nämligen svårt att tro att Vägverket kommer att satsa på långsiktiga projekt, t.ex. på ombyggnader av trafikfällor, när man skall visa snabba resultat. Då är vi tillbaka i det gamla systemet med hastighetskontroller o.d. Det finns många visioner i propositionen, och många delar förblir nog bara visioner. Man kan ju inte komma till beslut om de här sakerna nu, utan man skjuter dem på framtiden. Vad är då alternativet? Jo, enligt vår syn på saken gäller det att ta ett helt nytt grepp, om man skall komma framåt på trafiksäkerhetsområdet. Vi känner alla till det banbrytande projektet Heja Halland. Resultatet av detta är att antalet dödsolyckor efter drygt två års arbete har halverats. Dessutom har kommunerna och landstingen minskat sina utgifter med ca 30 miljoner. Hallands läns trafiksäkerhetsförbund med eldsjälen Bert Leion i spetsen lyckades efter mycken möda och stort besvär få sponsorer till projektet. I och med det har man lyckats visa att trafiksäkerheten handlar om att få människor att samspela, att ta ansvar och att känna ett eget ansvar. Dessutom handlar det om mindre av pekpinnar och mer av saklig information. Vi i Ny demokrati tycker att idén är mycket bra och har därför anammat den som en av våra grundpelare i trafiksäkerhetspolitiken. Vi vill vidare reformera hastighetsgränserna och hastighetskontrollerna. Vi anser att de är avgörande orsaker till den dåliga trafikmoralen. Mer om detta senare. Andra åtgärder som vi anser att man med kraft bör ta itu med är hårdare tag mot rattfylleriet, bättre utbildning och att trafikfällorna byggs bort. Återkommer till det. Definitivt inga årliga resultatrapporter. De skadar långsiktiga projekts möjligheter. Över till Polisens uppgifter. Polisen skall ha hand om trafikövervakningen. Där håller vi med regeringen. Men den öppna trafikövervakningen bör förstärkas i enlighet med Trafikutredningens förslag. Man bör vidare prioritera ned hastighetsövervakningen och prioritera upp övervakningen av rattfylleri och grovt avvikande beteende. Rattfylleriet anser regeringen att det är viktigt att med kraft bekämpa. Man konstaterar att ca 30 % av dödsolyckorna beror på alkohol. Trots detta väntar man till hösten med åtgärder. Vi anser detta vara ett område som diskuterats länge, så vi förstår inte varför man väntar med åtgärder. Vi anser att det är helt oacceptabelt att framföra motorfordon med alkohol i blodet. Därför vill vi ha en kraftigt skärpt övervakning. Vi anser vidare att det är befogat att höja straffen för olovlig körning, som det här är fråga om, i synnerhet för upprepade förseelser. Det är inte försvarbart mot skötsamma medborgare att hålla på och dalta med sådana personer som vi hör talas om i tidningarna som har åkt fast 30--40 gånger. Regeringens initiativ att pröva andningslås stöder vi. Samtidigt tror vi att det blir en marginell grupp som blir hjälpt, vilket knappast kommer att förändra statistiken. Till hastighetsgränserna. Regeringen följer utvecklingen inom EG och vill därför avvakta. Kommunikationsministern framhåller: Sambandet mellan hastighet, trafiksäkerhet och miljö är väl dokumenterat. Detta samband har inte tillräckligt tydligt bibringats allmänheten, som har svårt att förstå sambanden och därför inte accepterar inskränkningar i gällande hastighetsbegränsningssystem. Återigen kommer det gamla miljöargumentet in i hastighetsdebatten. Ni i trafikutskottet som var med vid Saabs avgaslaboratorium i Södertälje kommer kanske ihåg att jag frågade om just förändringen i utsläpp mellan 80 km och 130 km i timmen. Vi fick veta att skillnaden är mycket liten. Om vi hade haft en vanlig over head-projektor här, i stället för den här miljoninvesteringen, hade jag kunnat visa er de tabeller som bekräftar det jag nyss framhållit. Den enda ökning som har betydelse är koloxiden, i och med att man tillför mer bränsle vid högre fart. Regeringen säger vidare att man vill prioritera hastighetsövervakning. Ny demokrati anser att det är dessa omotiverade och låga hastigheter som inte är i takt med utvecklingen och att det är hastighetskontroller av dessa som skapat den låga trafikmoral vi har i dag. Samtidigt skapar det antipati mot samhället när man tycker att man blivit omotiverat beskattad. Man kan vidare inte uteslsuta att överträdelser av andra trafikregler blir resultatet av nämnda antipati och ilska. Ny demokrati anser att högsta tillåtna hastighet bör vara 50, 70 och 90 km i timmen som tidigare, men att en översyn bör göras av om hastigheten är relevant i förhållande till platsen. 110 km i timmen bör gälla på mycket fina landsvägar och motortrafikleder och 130 km i timmen på motorväg. Vidare förespråkar vi 90 km i timmen för tung lastbil med och utan släp. Regeringen föreslog 80 km i timmen, i första hand av EG-skäl. Samtidigt vill man införa hastighetsbegränsare, vilket vi inte anser gagnar trafiksäkerheten. Körkortsfrågorna. Ny demokrati håller med kommunikationsministern när han för egen del anser att det vore värdefullt med trafikutbildning på alla stadier i skolan. Just de första åren när man skall ut och cykla på allmän väg är det särskilt viktigt att veta hur man bär sig åt. Det man lär sig på detta stadium har man självklart nytta av när man kommer upp i mopedåldern. Idén om att förarprövarna skall få psykologisk utbildning för att kunna göra en bedömning av körkortsaspirantens lämplighet verkar inte vara särskilt realistisk. Ny demokrati anser däremot att man bör rätta till bristerna i körkortsutbildningen vad gäller körning i mörker. Även om det inte ingår i uppkörningen bör eleven ha provat på det. Vidare har vi körning med lätt lastbil och släpvagn, t.ex. husvagn. Vi anser att det är rimligt att begära att eleven åtminstone har liten vana att hantera och backa med exempelvis husvagn, i och med att den som tagit B-körkort kan gå och hyra en husvagn och åka på semester dagen efter det att han har tagit körkortet. idare anser vi att man bör ha ett förarprov värt namnet. Med anledning av detta föreslår vi en översyn av dagens förarprov. När det gäller övningskörning från 16 år är vi i Ny demokrati mycket nöjda med överenskommelsen om skrivning, dvs. att låta både lärare och elev först genomgå en liten teorikurs på ca två timmar. Nu har vi hört oroande meddelanden om att man inte tänker hålla uppgjord skrivning. Vad gäller? Det vill vi veta före omröstningen. Över till trafiksäkerhetsåtgärder i allmänhet. Vi anser att det är dags att inse att det i första hand är långsiktig politik som ger en reell förbättring av statistik. Det jag tänker på är att man bör börja bygga bort trafikfällorna efter vägarna, t.ex. genom planskilda korsningar, cykelbanor och gångbanor, så att man skapar bättre möjligheter att hålla i sär olika trafikanter. Anlägger man en ny väg bör man inte göra konventionella diken, utan svagt sluttande slänter. Som ni märker, ärade ledamöter, är trafiksäkerhetsområdet ett område där det verkligen inte saknas idéer till lösningar av dagens problem, även om man får den känslan när man läser regeringens proposition. Samtidigt är trafiksäkerhetsområdet känt för att man pratar mycket och gör litet konkret. Att som regeringen kalla denna proposition något så storstilat som Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet är väl magstarkt. Det man har gjort är att ha fyra kockar som har kokat soppa på en spik. Vi trafikanter får vara glada åt att man åtminstone hade en buljongtärning, så att det blev litet grumligt. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4, 5, 6, 13 och
Herr talman! Jag noterar med mycket stor förvåning att Max Montalvo sade i sitt anförande att han var mycket nöjd med förslaget att läraren och eleven skall få genomgå en kurs på två timmar före övningskörningen. Det måste betyda att Ny demokrati ställer upp på vår reservation nr 12 och att vi kan få majoritet för den i kammaren i morgon. Nu återstår att se under morgondagens omröstning om Max Montalvo verkligen talar för
Herr talman! Vi hade den uppgörelsen med regeringen att vi skulle få till det här. Vi såg det som det första alternativet. Vi hoppas att de står kvar vid det de har lovat. Vi får se vad som händer.
Herr talman! Detta innebär bara att om Max Montalvo har sitt parti bakom sig i det han nyss sade från talarstolen, att han var nöjd med att läraren och eleven skall få gå en kurs på två timmar, ställer Max Montalvo och hans parti, Ny demokrati, upp på den socialdemokratiska reservationen i morgondagens votering.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet kunde man ha tänkt sig att det skulle ha tagits krafttag mot trafikdöden. Vi kan läsa ut i betänkandet att ingenting kommer att innebära att vi kan minska trafikdöden på våra vägar. I stället finns det väldigt många vackra ord i detta betänkande, många fromma förhoppningar, som alla politiska partier egentligen i grunden kan ställa upp på. I sammanfattningen skriver man: ''Den förbättrade trafiksäkerheten skall skapas genom en förtroendefull samverkan mellan myndigheter och trafikanter.'' Vem är inte intresserad av detta? Vidare skriver utskottet på s. 8 att ''övergripande målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader''. Vem ställer inte upp på det? Frågan är om vi når dessa mål med detta trafikutskottets betänkande, när man samtidigt kan läsa att trafikdöden på våra vägar fortsätter att vara stor. Även om den minskade under 1992 för första gången på ganska lång tid, dödades 686 personer i trafiken år 1992. 4 739 personer skadades svårt. Den samhällsekonomiska kostnaden för vägtrafikolyckorna beräknas till ca 18 miljarder kronor per år. Då kan man fråga: Når vi bättre resultat med detta betänkande? Jag vill hävda att man inte gör det. Man kan förstå att det är de oskyddade trafikanterna som lider mest och som är de mest utsatta, dvs. gång och cykeltrafikanter. Med tanke på de pengar som anslås tycker jag att det skulle finnas en möjlighet för riksdagen att uttala att man fortsättningsvis skall bygga ut gång och cykeltrafiklederna, så att de oskyddade trafikanterna inte kommer i kontakt med biltrafiken. Det skulle kunna vara ett sätt att minska trafikolyckorna. Sedan några ord om de motioner som vi har väckt om att minska olyckor på våra vägar. I motion T86 har vi föreslagit att man skall införa krav på ABS bromsar på släpvagnar. Kortfattat, väldigt intetsägande, säger man från utskottets sida att Vägverket skall följa detta. Hur då? Vad gör man för att komma till rätta med problemen? Är det större olycksfrekvens för tunga fordon med släpvagn som icke har ABS-bromsar? Detta säger man ingenting om. Är dessa mer olycksdrabbade? Jag vet i alla fall att yrkeschaufförerna har stora problem när det gäller släpfordon som icke har situationer där man måste bromsa är uppmärksamheten mer riktad bakåt än framåt för att man skall se att släpfordonet håller sig på vägen och inte eventuellt hamnar i diket eller i den mötande trafiken. Detta tycker jag är ganska nonchalant från utskottets sida. Utskottet föreslår inte, som vi vill, att man skall se över detta. Sedan vill man avmonopolisera Svensk Bilprovning, man vill att den skall upphöra. Jag tycker faktiskt att man från utskottets sida inte kan peka på något som skulle innebära att det blir bättre så. Jag ser detta mer som en ideologisk fråga, man fortsätter att privatisera utan att se konsekvenserna. I den trafiksituation som vi har i dag, framför allt när det gäller tunga fordon, har man varit väldigt kritisk till att det finns bromsdefekter på de tunga fordonen. Men det struntar man i. Nu skall vi öka trafikkontrollerna på vägarna. Vem klarar av en fordonskontroll vid flygande besiktningar? Det skrivs i utskottsbetänkandet att vi år 1994 skall ha ökat antalet kontroller till 120 000. nJag tror inte att det finns möjligheter att kontrollera bromsar ute på vägarna vid flygande besiktningar, när man redan i dag talar om från Svensk Bilprovning att man har problem med att kontrollera, därför att man inte har anläggningar för att göra detta effektivt. Man säger från utskottets sida på flera punkter att den tunga trafiken har en del i trafikolyckorna. Detta är mycket märkligt, tycker jag. Givetvis står jag bakom alla de meningsyttringar av mig som finns fogade till betänkandet. Vänsterpartiet står självklart bakom dessa. Men för att minska riksdagens gymnastiska övningar i morgon bitti yrkar jag bifall endast till mom. 11 och

Herr talman! ''Gå på vägens högra kant, fel går alltså denna tant.'' Så hette det på vänstertrafikens tid. Det är den första trafiksäkerhetsinformation som jag minns. Jag tror säkert att det är fler här i kammaren som kommer ihåg andra ramsor som NTF lärde oss i småskolan. I Sverige lägger vi ner över 3 miljarder per år på olycksreducerande arbete, framför allt på körkortsutbildning, fordonskontroll och trafikövervakning. Till detta kan vi lägga en del av de miljarder som årligen satsas på väghållning och vägbyggande, där trafikssäkerhetsaspekten spelar en avgörande roll. Internationellt sett ligger Sverige mycket väl till i trafiksäkerhetsarbetet. Men trots vår duktighet har trafiken under 80-talet skördat 8 000 människoliv. 20 000 personer, företrädesvis unga, har invalidiserats. Totalt räknar man med att vi får ca 60 000 trafikskadade per år. 600 000 trafikskadade under 80-talet! Det är naturligtvis helt oacceptabelt med så höga olyckstal. Jag vill ändå i ärlighetens namn i det här sammanhanget säga att det betänkande som vi nu skall ta ställning till, lika litet som besluten 1982 och 1988, kommer att innebära att vi kan reducera olyckstalen till en nivå där vi kan slå oss till ro och konstatera att vi nu är framme. Trafiksäkerhetsarbetet måste hela tiden fortgå. I propositionen sägs också att de av riksdag och regering antagna trafiksäkerhetsmålen ligger fast, dvs. att antalet dödade i trafiken skall år 2000 vara under 600 och antalet skadade under 40 000. Det ligger väl i linje med WHO:s målsättning att antalet dödade och skadade skall minska med 4 % per år. En dag, herr talman, kanske vi är framme vid en punkt där riksdagen, på samma sätt som vi gjorde med tobakslagen häromveckan, har tröttnat på den långsamma åtgärdsprocessen och är beredd att gå mycket långt i restriktioner för att bringa ner olyckstalen. Själv följer jag med intresse utfallet från den omröstningen och ser det som en god fingervisning om huruvida det är politiskt riktigt, praktiskt och möjligt att med krafttag utöver de vanliga vidta åtgärder för att skapa en acceptabel lösning när det gäller trafiksäkerheten. Under tiden måste vi inse att trafiksäkerhet inte är en prioriterad fråga. Det är den inte i den här kammaren. Om vi ser på talarlistan och jämför den med talarlistan till den infrastrukturdebatt som vi kommer att ha i morgon, ser vi att det är det betydligt fler som vill ha mer järnvägar och vägar än som vill ha ökad trafiksäkerhet. Det politiskt möjliga, som vi arbetar med, är enligt WHO:s att minska antalet trafikolyckor och skador med 4 % Jag har tagit del av 1988 års beslut. Det var inte heller någon höjdare när det gäller att komma till rätta med trafikolyckorna. Betänkandet bygger på proposition 161 om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet och på ett antal motioner inlämnade dels under den allmänna motionstiden, dels i anledning av propositionen. Sammantaget rör det sig om ca 170 Propositionens förslag kan grovt delas in enligt följande. Trafiksäkerhetsmålen skall ligga fast. Trafikanten skall sättas i centrum. Attityden till rattfylleri skall skärpas. Det finns ett antal förslag i avsikt att öka säkerheten för bussar. Vidare behandlas i propostionen ett antal organisatoriska frågor såsom att regeringen skall bemyndigas att besluta om bilinspektörernas hemvist och att Vägverket får ta i anspråk medel ur anslaget B 2 till trafiksäkerhetsinformation. Utskottet tillstyrker i stort propositionens förslag, men man har vissa avvikelser. För det första: I samband med att övningskörningsåldern sänks till 16 år vill utskottet, till skillnad från vad som anförs i propositionen, att någon form av utbildning och handledning sker i enlighet med motionerna T88, T92, T94 och T406. Likaså bör inte övningskörning omfatta annat än personbil. För det andra: När det gäller transport av barn stående i buss, förutsätter utskottet att regeringen för riksdagen redovisar åtgärder som leder till att barnen skall kunna erbjudas sittplatser vid skolskjutsning med buss. Det vill utskottet att riksdagen ger regeringen till känna. För det tredje: Beträffande anslaget B 2 till trafiksäkerhetsarbetet, vill utskottet att detta följs upp av ett förslag som riksdagen skall godkänna. Till betänkandet har fogats 15 reservationer. Herr talman! För att spara kammarens tid, tänker jag inte kommentera dessa reservationer annat än i fråga om 16-årsgränsen, vilken har väckt en hel del debatt. Utskottet är enigt om att detta är ett bra initiativ. Meningen är att nedbringa antalet trafikolyckor för bilförare i åldrarna 18--24 år genom att låta ungdomarna ''köra av sig'', innan de sitter ensamma i vid ratten. Förebilden kommer från Frankrike. Det har riktats kritik mot att inga teoretiska krav ställs på eleven och att det inte sker någon annan prövning av eleven eller handledaren, annat än att lämpligheten i allmänhet hos handledaren prövas. Som nämndes inledningsvis är utskottet av den uppfattningen att någon form av kontroll skall ske. Man hänvisar i detta sammanhang till fyra motioner som kan ligga till grund för regeringen när den skall överväga formen för handledning och utbildning. I reservation 12, som stöds av en meningsyttring från Vänsterpartiet, vill man specificera utbildningen till två timmars teoretisk grundutbildning vid trafikskola, varefter intyg utfärdas. Här är utskottsmajoriteten mer öppen. Man hänvisar till motionerna när regeringen skall göra bedömningen. Jag tror också att det är bra för räntan, om Ny demokrati sluter upp bakom utskottets förslag. Det ökade kravet som utskotttet ställer innebär att det inte kommer att vara möjligt att övningsköra vid 16 års ålder från den 1 juli som har nämnts, utan det blir aktuellt någon gång under hösten. Som jag ser det betyder detta att de trafikskolor som har haft god beredskap nu snabbt kommer att kunna vara med och erbjuda utbildning. Herr talman! Med det anförda återstår bara att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet samt avslag på samtliga reservationer och på meningsyttringen.
Herr talman! Det var ju intressant att höra Lars Svensk. Han tänker tydligen mer på procent och WHO än på den svenska trafiksäkerheten. Det är för mig något märkligt. Han bemötte inte motionerna med ett ord, utan han talade om procent och WHO. Sedan kom han också in på tobakslagen, vilken kan vara intressant. Då kan vi lika gärna ta med alkoholpolitiken, om vi skall diskutera WHO. Det finns andra saker som gäller WHO och som också är intressanta, men de har väldigt litet att göra med trafiksäkerheten. Tobakslagen har definitivt inte med det här att göra. Möjligtvis kan alkoholkonsumtionen höra hit -- många här talar om en restriktivare hållning. Det vore i så fall intressant att höra vad Lars Svensk har att säga om detta. Eller är det bara fråga om procent också i det sammanhanget?
Herr talman! Vi kan konstatera att vi i varje fall är bättre på att följa WHO:s stipulerade krav när det gäller trafiksäkerhet än i fråga om konsumtion av alkohol. Det klarar vi inte av. Men trafiksäkerhetsfrågorna klarar vi av, enligt WHO:s riktlinjer. Jag har inte riktigt klart för mig Karl-Erik Perssons frågeställning. Men jag vill ändå kommentera detta med ABS-bromsar, som Karl-Erik Persson tog upp i sitt anförande. Enligt vad jag har erfarit är denna fråga uppmärksammad av Vägverket. I och med arbetet med EG-integrationen ser man också över frågan, så att det inte skall råda några handelshinder, om man inför en restriktion av den här typen. Här skiljer sig också vår uppfattning när det gäller tron på ett EG-medlemskap eller inte. Det finns emellertid en tanke som är intressant. Om vi får behålla 24-metersgränsen, ser jag inga hinder mot att införa ABS-bromsar på släpvagnar som bara körs i Sverige.
Herr talman! Nu kom vi helt plötsligt in på EG. Om vi får behålla 24-metersgränsen, blir det lättare att införa ABS-bromsar på släpvagnar. Men om 24 metersgränsen minskas till en 18-metersgräns, tycks det vara omöjligt. Det var en intressant upplysning, åtminstone för dem som är i åkeribranschen.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på Max Montalvos inlägg tidigare här i dag kan jag förstå om Lars Svensk känner osäkerhet om de verkliga majoritetsförhållandena, när vi under morgondagen går till votering. Lars Svensk sade att trafiksäkerhetsmålen ligger fast. Varför nyttjar man då inte de resurser som finns när det gäller t.ex. att överföra bilinspektörerna till ASB, så att de tillsammans med ASB:s personal och Polisen kan genomföra fler flygande kontroller? Varför avskaffar man kravet på reflexsele för yrkesförarna? Vilka trafiksäkerhetsvinster skapas med detta, Lars Angående 16-årsåldersgräns vid övningskörning säger Lars Svensk att det skall ske någon form av utbildning. Det är ju lätt att säga. Men vilken form av utbildning och på vilket sätt skall det ske? Varför kan man inte ansluta sig till Socialdemokraternas förslag, där vi preciserar utbildningen till att omfatta två timmar, och med denna utbildning som grund skall det bli tillåtet att börja övningsköra? Varför lämna över frågan till regeringen, som hittills inte har kunnat bestämma sig på någon väsentligt punkt, annat än att gränsen skall ligga vid 16 år? Varför inte ställa upp nu när vi har chans att gå till beslut om en konkret och riktig utbildning, så att 16-åringarna får en hyfsad utbildning innan de skall ut i trafiken och övningsköra? Varför inte lyssna till all den kritik, Lars Svensk, som förekommer från praktiskt taget samtliga organisationer som arbetar på trafiksäkerhetsområdet? Det har vi alltid gjort hitintills. Varför färgar inte detta er politik, Lars
Herr talman! Visst har vi lyssnat till kritiken. Det är ju därför som ett enigt utskott går emot propositionens förslag. Det som skiljer oss åt är att Sten-Ove Sundström vill införa ett slags mynighetsutövning och specificera hur den här utbildningen skall se ut. Vi anser att detta bör överlåtas till dem som kan det här bättre än vad vi kan. Om vi ser på de motioner som utskottsmajoriteten hänvisar till, skiljer de sig inte så mycket åt från reservationen. Jag tror att vi kommer att landa ganska lika i det avseendet. Vägverket och Polisen är huvudaktörer när det gäller flygande inspektioner. Det är Vägverket och Polisen som skall träffa överenskommelser om inriktningen. Det är teknikerna som skall utföra kontrollen. AB Svensk Bilprovning kan vara med. Men som jag förstår uppfyller man inte på Svensk Bilprovning de krav som i dag ställs. Det kan dock åtgärdas genom utbildning. Både hos Vägverket och hos Polisen behövs det bilinspektörer. AB Svensk Bilprovning kan också anställa bilinspektörer för att på så sätt få in en fot för att kunna vara med vid den flygande inspektionsverksamheten. Kravet på reflexsele skall inte gälla att reflexselen endast skall medföras i bilen, utan att reflexselen skall sitta på chauffören. Vi tycker att det skall vara en rekommendation. Det hindrar ju inte att reflexselen sitter på. Men att avsaknaden av reflexsele skulle innebära böter reagerar vi mot i denna fråga.
Herr talman! Om man tolkar den borgerliga majoritetens förslag och när man lyssnar till Lars Svensks argumentering om reflexselar, kan man förmoda att nästa förslag i trafiksäkerhetssyfte från den här regeringen och kammarens borgerliga majoritet kommer att innebära att vi i framtiden inte har krav på reflexer på våra fordon, men att ingenting hindrar att vi har dessa reflexer. Det måste bli den utdragna effekten av en sådan politik. Jag måste ha hört fel, men jag tyckte precis att Lars Svensk sade att ASB:s personal inte besitter kunskaperna för att genomföra dessa kontroller. Vilken personal i det här landet har bättre kunskaper än de tekniker som finns på bilprovningsanläggningarna och som kontrollerar våra bilar? Jag återkommer till det här med övningskörning för den som fyllt 16 år. Genom alla de reaktioner och kontakter som vi har haft med praktiskt taget samtliga berörda parter på det här området, inte minst Trafikskolornas Riksförbund som har stor erfarenhet här, förstår vi att man bör precisera vad en sådan utbildning skall innehålla. Man bör inte låta regeringen, med en mycket stor spännvidd av förslag i en bunt motioner, gissa sig till hur en lämplig utbildning skall se ut. Vi vet att det är bra att börja med en grundutbildning på två timmar, vilken kostnadsmässigt anpassas så att den inte blir för dyr. Därigenom motverkas förslaget om sänkt övningskörningsålder. Det är synd, Lars Svensk, att man inte lyssnar på alla de rekommendationer som lämnats och på den sakkunskap som finns på det här området. Det är synd med tanke på den svenska trafiksäkerhetens framtid.
Herr talman! I de motioner som vi hänvisar till är spännvidden inte så stor när det gäller att sänka övningskörningsåldern till 16 år. Jag tror att vi kommer mycket nära reservationen när vi ser resultatet. Reservationen finns ju också med som en rekommendation när man skall se över utbildningens omfattning. Vad gäller inspektörerna, sade jag -- hoppas jag i alla fall -- att de inte uppfyller kraven, men det kan ju rättas till. Kunskaperna därför har de kanske. Vad gäller reflexselen, håller jag med om att det kan verka märkligt att man tar bort en sådan sak i en trafiksäkerhetsproposition. Men vi har tagit bort även andra restriktioner. För en tid sedan hade vi en lag om att man även på dagtid skulle ha lyse på cykeln. Polisen skulle kunna kontrollera om lyset på sommarstugecyklar fungerade även under dagtid. Det var en typ av lag som något tar bort respekten för trafiksäkerhetslagar. För en del av våra motorvägar höjde vi den högsta tillåtna hastigheten från 90 till 110 km/tim. Resonemanget som fördes var att vi ville ha en lagstiftning som skapar respekt. Om vi skall ha en lag om reflexsele skall den utformas så att chauffören tvingas använda en sådan sele. Jag har inte sett någon chaufför som använder en reflexsele.
Herr talman! Försvaret av propositionen var lika dåligt som verket. Har man så litet att komma med från regeringens sida borde man inte ha lagt fram en proposition i detta ärende. Det är ynkligt dåligt. Jag förstår att man inte tar upp våra motioner. Man har väl dåliga argument även på de berörda punkterna. Att hänvisa till 1988 års trafikbeslut som en ursäkt för en sådan här dålig produkt, det är magstarkt att höra. Jag skulle litet mer exakt vilja få svar på vad det är för slags utbildning som ni tänker er när det gäller övningskörning för den som fyllt 16 år. Man kan inte skämta bort det här med att räntan faller om vi i Ny demokrati röstar med Socialdemokraterna. Så lätt kan ni inte komma undan. Precisera er nu, annars får ni väl se hur det går.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är det här med trafiksäkerhet svårt. Det som vi i verkligheten jobbar med är att följa WHO:s råd, dvs. att sänka olyckstalen med 4 % per år. Om vi skall göra en drastisk sänkning skall vi också göra en drastisk förändring. Det måste vara en uppslutning av hela svenska folket, ända in i kammaren, ungefär i likhet med det som hände när vi röstade om tobakslagen. Vänsterpartiets krav om fartbegränsare har vi mentalt kommit fram till en situation där vi kan ta det här drastiska steget när det gäller trafiksäkerheten. Men både Max Montalvo och jag vet att det i dag är politiskt omöjligt att göra det. Det betyder också att vi i realiteten jobbar med målet om en sänkning med 4 %. Det gjorde vi 1982, 1988 och det gör vi i det beslut som kommer att fattas i dag. Så är det, det är bara att erkänna.
Herr talman! Det är uppenbart att ni aldrig tycks ha varit i verkligheten. Så många argument och idéer om möjliga åtgärder som det finns på trafiksäkerhetsområdet finns det endast på ett fåtal andra områden. Men ni föreslår i princip ingenting. Det är tunt. På min konkreta fråga fick jag inget svar. Men det är väl ingen idé att ställa frågan en gång till. Det finns väl inte så mycket mer information att hämta.
Herr talman! Det frågas om hur exakt utbildningen skall se ut och hur exakt Ny demokrati skall rösta. Det finns de med bättre kompetens än ledamöterna i trafikutskottet som kan precisera själva utbildningsformen. I betänkandet säger vi att man kan läsa de motioner och den reservation som finns. Man kan då dra slutsatsen att utbildningen utifrån utskottets uppfattning ungefärligen skall vara på två timmar med ett prov eller i form av ett kursbrev som följs upp med att kunskaperna fräschas upp hos en handledare. Utbildningen kan också omfatta lärare och elev. Men exakt hur utbildningen skall se ut skall vi överlåta till dem som kan det bättre än vi att utforma.

Herr talman! Jag hade tänkt att tala om reservation 15, men eftersom andre vice talmannen så vänligt vädjade om att vi skulle skära ned våra anföranden tänker jag göra så. Jag har redan dragit det här en gång i lagutskottet, så man får gå tillbaks till snabbprotokollet för att läsa vad jag sade då. Jag hade nämligen tänkt att hålla samma föredrag. Vi i Ny demokrati kommer också att minska antalet reservationer något. Jag och Max Montalvo står givetvis bakom alla reservationer som anges av Ny demokrati, men för att spara tid åt kammaren yrkar vi nu endast bifall till reservationen som handlar om att tillsätta en parlamentarisk utredning och avslag på utskottets hemställan. Vi yrkar bifall till reservationen som handlar om att höja den högsta tillåta hastigheten till 130 km/tim på motorvägar. Herr talman! Ny demokrati yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 5 och 15.

Herr talman! Sverige har en internationellt sett mycket hög trafiksäkerhet. Vi har tillhört pionjärerna när det gäller införandet av en rad säkerhetsåtgärder, t.ex. lag om säkerhetsbälten fram och bak i bilar, barnsäkerhetsskydd, varselljus och regelbunden bilbesiktning. Ändå dog i genomsnitt ca 800 personer varje år under 1980 Samhällskostnaderna för trafikolyckorna utgör enligt en OECD-rapport ca 1,5 % av BNP. För 1991 motsvarade det drygt 21 miljarder. Bland olyckshändelser är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken, och dessa drabbar alla samhällsgrupper. Det är således ett omfattande problem att komma till rätta med, och trafiksäkerhetsarbetet måste liksom tidigare bedrivas på alla fronter. Kommunikationsministern föreslår nu ett offensivt strategiarbete för att alla människor skall kunna känna sig trygga i trafiken. Uppmärksamheten måste inriktas mot de svaga och oskyddade grupperna i trafiken, såsom barnen, åldringarna och de handikappade. God trafiksäkerhet förutsätter att människan/trafikanten sätts i centrum. Görs detta kan trafiksäkerhetsarbetet bli effektivt. En god trafiksäkerhet, med andra ord ett säkert beteende i trafiken, handlar givetvis om den enskildes etik och förhållningssätt. Lyckas vi i vår fostran, i skolans trafikundervisning och i allt det informationsarbete som bedrivs påverka den enskildes attityder kommer trafiksäkerhetsarbetet att bli mycket framgångsrikt. När det gäller säkerhetskraven på fordon vill jag framföra följande. I min motion T419 tar jag, herr talman, upp frågan om krockkuddar. Professor Claes Tingvall m.fl. menar i en rapport med titeln ''Hur säkra är våra bilar?'' att det svenska trafiksäkerhetsarbetet under årens lopp främst har varit inriktat på s.k. olycksprevention, dvs. åtgärder som syftar till att minska risken för olyckor. Motsatsen, personskadeprevention, där åtgärderna är inriktade på att minska skadeföljden vid inträffade olyckor, har haft ett mindre utrymme. Mycket kan nog göras i framtiden med våra fordon för att vi skall kunna färdas säkrare. I den rapport jag nämnde hävdas att effekten av krockkuddar framstår som mycket god. För en årsmodell bilar med hundraprocentig montering av krockkuddar minskar under bilarnas ''levnad'' antalet dödsfall med ca 75 personer och antalet svårt skadade med ca 800 personer. Omräknat i de ekonomiska modeller som bl.a. Vägverket använder motsvarar detta mer än 1,5 miljarder kronor eller 4 000 kr/bil. Här ingår då de materiella olyckskostnaderna, dvs. sjukvård, egendomsskadeoch administrationskostnader och kostnader för produktionsbortfall. 1992 presenterade försäkringsbolaget Ansvar en utvärdering av de ekonomiska besparingar som skulle göras vid en ökad användning av krockkuddar. Enligt denna rapport skulle trafikskadorna minska med 40 % om samtliga bilar var utrustade med krockkuddar. Den största och absolut viktigaste besparingen ligger självfallet i minskat mänskligt lidande, men som jag nämnt påverkas också samhällsekonomin positivt. Jag föreslår därför i min motion att krockkuddar blir obligatorisk säkerhetsutrustning i alla nya bilar som säljs i vårt land. Herr talman! Utskottet säger i sitt betänkande TU29 att man inhämtat att Vägverket studerar frågan om införande av krockkuddar, varför jag tillstyrker utskottets hemställan.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr Den nya lagen skall ersätta lagen om rätt till fiske, som gällt sedan 1950. Under de 43 år som lagen varit gällande har utvecklingen och tekniken gått framåt, och förutsättningarna för både fritidsfisket och yrkesfisket har kraftigt förändrats. Det är därför med stor tillfredsställelse vi välkomnar en ny fiskelag, en lag som både språkligt och tillämpningsmässigt är mer anpassad till dagens verklighet och problem. Den nya lagen drar en klar skiljelinje mellan yrkesfisket och fritidsfisket, och i fritidsfisket räknar jag då också in det s.k. husbehovsfisket. Det svenska yrkesfisket befinner sig i dag i ett mycket bekymmersamt läge. Under delar av 1980 talet, då torsktillgången var god, gjorde de verksamma inom yrkesfisket stora investeringar i nya, större och modernare fartyg. De gamla s.k. trätrålarna övergavs, och investeringarna påhejades av oss politiker. Nu är tiden annorlunda. Torsktillgången har kraftigt minskat, och torsken var den fiskart som till stor del bar upp det svenska yrkesfisket. För att få en bild av nedgången kan sägas att den totala kvoten av torskfisket i Östersjön i dag utgör endast 10 % av kvoten för 10 år sedan. Laxen är också en fiskesort för vilken den totala kvoten har fått minskas. Samtidigt kan vi konstatera att den modernisering av både fiskefartyg och redskap som skett har orsakat ett både intesivare och effektivare fiskande. Det svenska yrkesfisket har i dag en kapacitet att fiska betydligt större uttag än vad havets tillgångar på fisk kan erbjuda. Utöver yrkesfisket bedrivs i dag ett alltmer växande husbehovs och fritidsfiske. År 1950, då nu gällande fiskelag kom till, fanns inte möjligheten att ha tillgång till fiskenät av nylon, plastbåtar och utombordsmotorer. Utvecklingen av nät, båtar och motorer har inneburit att många av Sveriges medborgare i dag har möjlighet att bedriva ett fritidsfiske i våra sjöar och hav. Denna möjlighet skall Sveriges medborgare givetvis ha -- det är något som vi socialdemokrater aldrig kommer att ge efter på. Den ökade tillgången på billiga redskap, båtar och motorer har inneburit att fritidsfisket och husbehovsfisket har brett ut sig längs våra kuster, samtidigt som vi konstaterar att havets tillgångar minskat. Av den anledningen anser vi socialdemokrater att en begränsning av redskap måste ske för den del fiskande som inte är yrkesfiskare. Det var också en grupp socialdemokrater, bl.a. jag själv, som under allmänna motionstiden förra året motionerade om redskapsbegränsningar för icke yrkesfiskare. Riksdagen ställde sig bakom förslaget och uppdrog åt regeringen att framlägga ett förslag. Nu är vi där. På vårt bord ligger i dag en ny fiskelag, i vilken det görs en klar begränsning av fritidsfisket i förhållande till yrkesfisket. Bl.a. sker detta genom en redskapsbegränsning för icke yrkesfiskare. Under tiden som arbetet på regeringsplanet har pågått och sedan promemorian presenterats har en del kritiska röster höjts mot förslaget. Jag har själv besökt Bohusläns husbehovsfiskares förening, jag har svarat på flera brev från fritidsfiskare, jag har fått många telefonsamtal, och jag har också varit på möten med sportfiskare. Det har inte bara varit kritik, utan jag har också fått lyssna till många positiva röster. Av alla dessa kontakter har jag sammanfattningsvis dragit slutsatsen att en begränsning är rätt. Däremot finns det många åsikter om nivån på begränsningen, och självfallet finns det de som anser att det är onödigt, att det inkräktar på en frihet som har funnits genom alla tider och genom alla år. Både Sportfiskarförbundet och Yrkesfiskarna hälsar förslaget med glädje. Det förslag till begränsning som vi i dag skall ta ställning till innebär att varje fiskande som inte är yrkesfiskare får rätt att använda Förslaget innehåller också en begränsning till sex redskap som en fiskare samtidigt får använda. Handredskap och hummertinor ingår inte i denna begränsning, kan man säga. Vi socialdemokrater ansåg att antalet kräftburar kunde vara detsamma som antalet hummertinor, alltså 14. Likaså ansåg vi att begränsningen till sex redskap samtidigt innebar ett mycket svårkontrollerat förslag. I vår motion gav vi uttryck för detta, men majoriteten i utskottet avslog vårt förslag, och vi har inte reserverat oss på den punkten. Den nivå när det gäller antalet redskap som regeringen föreslår bör vara tillfredsställande för alla fritidsfiskare och husbehovsfiskare. Förslaget är till stora delar detsamma som den ordning som tillämpas i vårt broderland Danmark. Kritiskt vill jag säga till de människor som jag har lyssnat på och som anser att det föreslagna antalet redskap är för litet: Klarar man inte ett husbehovsfiske, alltså ett fiske till det egna hushållet, med detta antal redskap är det nog dags att lägga av med denna fritidssysselsättning. Som jag nämnde i inledningen gör lagen en gränsdragning mellan yrkesfisket och fritidsfisket. De människor som har fisket eller delar av det som försörjning kan ansöka om yrkesfiskelicens. Då gäller inte redskapsbegränsningen, utan man får fiska inom de kvoter och inom ramen för de fiskevårdande regler som Fiskeriverket fattar beslut om. Det finns de, från både Västkusten och Blekinge, som påstår att skärgårdsbor och andra kustbor är beroende av en extra inkomst av fisket och att samhällen kommer att försvinna med detta förslag -- människor som har varit beroende av en extra inkomst av fisket kan inte bo kvar i de här samhällena. Min uppfattning är att detta är betydligt överdrivet. I den nya fiskelagen sägs att en fiskande landsbygds och skärgårdsbo för vilken fisket är av väsentlig betydelse kan ansöka om yrkesfiskelicens. Hela inkomsten behöver inte komma från fisket -- det räcker om inkomsten har varit av väsentlig betydelse. Här tror jag att många har missuppfattat förslaget. Det gäller att kunna bevisa att inkomst av fisket haft en väsentlig betydelse. Har man tidigare inte redovisat sina inkomster från detta binäringsfiske kan det bli bekymmersamt att bevisa vilken väsentlig betydelse inkomsten av fisket har haft. Herr talman! Nu har jag enbart berömt regeringens förslag, men det finns också delar i propositionen som vi socialdemokrater inte instämmer i. Till betänkandet har vi fogat tre reservationer. Reservation nr 1 handlar om länsstyrelsernas ansvar och samarbete med Fiskeriverket vad gäller fiskevården. Den nu gällande lagen är ett stort lappverk där det finns föreskrifter av många varierande slag. Att göra en sanering av alla dessa föreskrifter är bra -- det anser vi. Men att gå så lång att man utestänger all länsexpertis, alla de länsfiskeriexperter som finns på alla länsplan, är att gå för långt. Det är ganska märkligt att jordbruksministern föreslår denna centralisering, allra helst då Centerpartiet vill göra gällande att det är det parti som vill decentralisera. Ytterligare ett skäl som talar för ett decentraliserat fiskevårdsbeslut utgör den i EG-sammanhang så aktuella närhetsprincipen. Denna innebär, sådan den definieras i regeringens direktiv till regionberedningen, att beslut inte skall fattas på en högre nivå än vad som är nödvändigt för att verksamheten skall kunna skötas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Majoriteten i utskottet lyssnade till våra argument och höll med oss, t.o.m. så långt att vi i den preliminära behandlingen var överens om ett tillkännagivande till regeringen. Om det sedan var rädslan, fegheten eller partipiskorna som var orsaken till ändringen vet jag inte, och jag får väl antagligen inte veta det heller. Kvar står en allmän skrivning utan tillkännagivande, som regeringen i och för sig inte behöver ta någon större hänsyn till. Vi socialdemokrater anser att det är oerhört viktigt att på ett bra och effektivt sätt ta till vara all länsstyrelsernas kunskap om varje vattendrag. Det går inte att centralisera detta kunnande, och av den anledningen yrkar jag bifall till reservation nr 1. Reservation nr 2 behandlar kräftfisket i enskilt och allmänt vatten. Majoriteten i utskottet går emot sin egen regering i denna fråga. Jämtland. Detta fiske skall i första hand reserveras för yrkesfisket. Det är riktigt som påstås, att yrkesfisket med egna medel har satt ut kräftor i dessa vatten, men det har också skett med hjälp av skattemedel. Därför menar vi att allmänheten också skall ha möjlighet att ägna sig åt det fritidsnöje som det är att fiska kräftor. Som tidigare redovisats blir det en redskapsbegränsning med sex burar per fiskande. Därutöver kan Fiskeriverket här, precis som när det gäller andra fiskeslag, av fiskevårdsskäl tidsbegränsa kräftfisket i dessa sjöar. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 2. Den tredje och sista reservationen behandlar skyddszon runt fasta redskap. Regeringen föreslår i propositionen att en 100 meters frizon skall gälla runt fasta redskap och vattenbruksanläggningar i frifiskevatten och allmänt vatten. Nu finns det många andra vatten i Sverige där det förekommer både fiske och vattenbruksanläggningar. Det borde därför vara ytterligare en förenkling av fiskereglerna -- och det är det som är propositionens syfte -- att införa en hundrametersregel för alla vattendrag i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag bara upprepa mina yrkanden om bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Ny demokrati anser att det är olämpligt att ha en generell regel i fråga om redskapsbegränsning med anledning av att Sveriges kust är så lång och har så skiftande karaktär. Regeringens förslag kan på en del platser ses som för snålt tilltaget, och på andra ställen kan fiskevårdande parter anse att det är för generöst tilltaget i förhållande till fiskbeståndet. Ny demokrati anser att begränsningar bör anpassas till de lokala förhållandena. För övrigt befarar vi att begränsningarna inte kommer att ge beräknad effekt, eftersom antalet tillåtna redskap gäller per fiskare. Tar man med sig hela familjen ut kan man fiska som förut. Övervakningsresurserna är förmodligen inte heller tillräckliga. Vår andra reservation handlar om vem som skall erhålla fiskelicens. I propositionen talas det om att tillgången på fisk skall vara avgörande för om en sökande skall erhålla fisklicens eller ej. Ny demokrati anser att det är fel. Vi anser att kompetensen skall vara avgörande för om man får licens eller ej. Vi delar regeringens underförstådda oro för utfiskning men anser att upplysning om det aktuella läget bör räcka, eftersom det är professionella människor som man har att göra med. Jag ber att få yrka bifall till reservation 4 och 6.

Herr talman! Detta förslag som vi i dag fattar beslut om i Sveriges riksdag kommer att förstärka svenskt yrkesfiske, och det kommer att stärka och förbättra fiskevården i våra svenska insjövatten. Vi har haft och har en väldigt snårig och svårbegriplig fiskelagstiftning i Sverige. Vi har olika länsstadgor i olika län. Vi har fiskeriförordningen och Fiskeriverkets författningssamling. Det har helt enkelt varit väldigt snårigt att få reda på vad som gäller i de olika länen. Nu föreslår vi en välbehövlig förenkling av hela regelsystemet. En ny fiskelag kommer alltså att ersätta lagen om rätt till fiske. Fiskeriverket kommer ensamt att bli normgivande och få i uppdrag att bl.a. bestämma hur fiske och fiskevård i övrigt skall skötas. Men i utskottet framhåller vi mycket noga att länsstyrelsens kompetens även fortsättningsvis måste tas till vara. Det är väldigt viktigt att påminna om det. Jag tror att jag måste citera en rad ur utskottets betänkande för Kaj Larsson. Det låter nämligen inte som om han har läst vad vi har skrivit. Det står nämligen: ''När det gäller länsstyrelsernas delaktighet i fiskevården finner utskottet mycket angeläget att den kompetens som finns hos länsfiskekonsulenterna utnyttjas och att den bibehålls på länsnivån.'' Vi fortsätter i liknande ordalag längre fram i betänkandet. Detta är en så pass stark skrivning att det i det här fallet är okunnigt att ifrågasätta majoritetens vilja att även fortsättningsvis ta till vara länsstyrelsernas kompetens. Vi utför nu den beställning som riksdagen framställde för ungefär ett år sedan om den begränsning av det s.k. husbehovsfisket som också Kaj Larsson berörde i sin inledning. Den begränsningen kommer alltså att ske i allmänt vatten, där fisket med s.k. mängdfångande redskap i dag är fritt. Det är viktigt att påpeka att begränsningen inte sker för dem som fiskar med stöd av enskild fiskerätt. Syftet med begränsningen av mängdfångande redskap för icke licensierade fiskare är att vi vill värna om yrkesfisket. Yrkesfisket skall förbehållas det yrkesmässiga fiskandet, men samtidigt skall husbehovs och fritidsfiskare tillförsäkras möjlighet att fiska för den egna familjens behov. Det nu föreliggande förslaget, som Kaj Larsson mycket riktigt redogjorde för, är väldigt lämpligt och väl avvägt mellan yrkesfiske å ena sidan och det icke licensierade fisket å den andra sidan. I betänkandet skriver vi också om hur vi tycker att reglerna för att erhålla yrkesfiskelicens skall utformas. Vi säger mycket tydligt och klart att de som är beroende av fisket för sin försörjning skall kunna erhålla yrkesfiskelicens. De kommer alltså inte att drabbas av denna begränsning. Vi säger också att den betydelse som detta har för försörjningen inte innebär att yrkesfisket skall ge en stor avkastning i kronor räknat. Den kan även på andra sätt ha en stor betydelse för familjens försörjning och för familjens möjligheter att bo kvar i den trakten där den nu bor. Detta kan ha stor betydelse för att vi även i fortsättningen skall ha en bofast befolkning i våra skärgårdar. Det har alltså inte varit någon entydig opinion för och emot det här lagförslaget och begränsningsförslaget som vi nu lägger fram. Yrkesfiskare, biologer och nu också Max Montalvo tycker att begränsningsförslaget är alldeles för generöst gentemot husbehovsfisket. Sverre Palm tycker i sin reservation att det är alldeles för snålt tilltaget. Han vill ha en utökad möjlighet. Det är möjligt att Sverre Palm i det här sammanhanget funderar mera på en annan typ av fiske än fiskfiske, nämligen röstfiske i sin egen hembygd. På två punkter har utskottets majoritet justerat regeringens förslag. Den ena handlar om användandet av s.k. ålsax, som regeringen föreslår skall förbjudas. Vi föreslår att den skall få användas även i fortsättningen. Den andra handlar, som Kaj Larsson har nämnt, om hur kräftfisket i de stora sjöarna skall regleras. Vi vet att ett förnämligt kräftbestånd för närvarande håller på att byggas upp i Hjälmaren, och vi vet att det finns möjligheter till ett bra kräftbestånd i Mälaren och också i de norra delarna av Vättern. Det har gjorts mycket stora satsningar och stora utsättningar, som huvudsakligen har bekostats av vattenägarna runt dessa sjöar, till en del också av yrkesfiskarna runt sjöarna. Det är viktigt att säga, som Kaj Larsson också sade i sitt anförande, att en del av utsättningarna har bekostats med allmänna medel. Men det är viktigt att påpeka att motivet till att vi har använt allmänna medel för detta har varit av regionalpolitisk art. Anledningen har varit att vi fortfarande skall kunna ha ett aktivt yrkesfiske runt dessa sjöar. Hittills har det alltså i första hand gällt sjön Hjälmaren. För min del tycker jag inte att det är rimligt att ens riskera att spoliera dessa utsättningar genom att släppa den typ av fiske som vi av hävd vet är mycket attraktivt helt fritt. Om vi inte hade en särskild reglering för detta fiske skulle det bli så. I de fem stora sjöarna är ju bl.a. allt handredskapsfiske helt fritt. Det är inte alls särskilt svårt att utnyttja det fria fisket med handredskap för att också fånga kräftor. Jag tror att det säger sig självt att det skulle bli en orimlig situation om vi inte hade den här typen av reglering, i varje fall nu och under en relativt lång tid framöver när vi håller på att bygga upp de för framtiden värdefulla kräftbestånden i dessa sjöar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande JoU23 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Carl G Nilsson sade någonting om att det var okunnigt av mig att ifrågasätta länsstyrelsernas roll i fiskevården. Han citerade också några rader ur utskottsbetänkandet. Men i propositionen på s. 41 står det: ''Länsstyrelserna ges i fortsättningen inte någon befogenhet att meddela föreskrifter för fiskevården.'' Från socialdemokratisk sida tog vi så allvarligt på detta att vi tyckte att det var befogat med en ändring. En ändring borde ske genom att det här ges regeringen till känna. Jag vill därför fråga Carl G Nilsson: Vad var det som gjorde att man hoppade av? Från början var vi ju överens om att vi skulle ge regeringen det här till känna. Utan tvivel skulle ett tillkännagivande ha en bättre effekt än bara en lös skrivning i utskottsbetänkandet. Hur kommer länsfiskeriexperterna att engageras med den här skrivningen? Jag tror att de kommer att känna sig ganska meningslösa när de inte får lov att göra någonting utan att gå till Fiskeriverket. När det gäller den andra frågan om kräftfiske anser vi att det också är viktigt för allmänheten. Eftersom man satsar 20 % av den totala summan av skattemedel borde man också ge allmänheten en möjlighet till fiske. Jag tror inte på att allmänheten skulle förstöra hela kräftfisket i dessa sjöar. Fiskeriverket har möjlighet att kontrollera fiskevården genom att sätta ut vissa tider och göra inskränkningar om det skulle bli för besvärligt.
Herr talman! Kaj Larsson, det är nästan exakt samma formuleringar i utskottets betänkande och i er reservation angående länsstyrelsernas roll. Det är riktigt att det skiljer på ett tillkännagivande. Båda vi parter har tillrättavisat regeringen på den punkten. Vi har ändrat regeringens förslag, eftersom vi tyckte att det skulle ge länsstyrelserna för liten roll. Jag tror mig veta och förstå -- det vet också Kaj Larsson -- att majoriteten har en så pass stark skrivning i betänkandet om länsstyrelsernas fortsatta roll att den kommer att vara tillräcklig för att vi även i fortsättningen skall kunna behålla den kapaciteten. Vi skriver att kompetensen skall bibehållas även i fortsättningen. Sedan till begränsningen av kräftfisket. Vi frågade Fiskeriverkets expertis om hur de såg på möjligheterna att släppa kräftfisket helt fritt i Hjälmaren, som nu närmast är aktuell. Vi fick helt klart för oss att kräftfisket måste begränsas på något sätt ur beståndsvårdande synpunkt. I annat fall kommer vi inte att klara uppbyggnaden av beståndet. Vi tycker att det är en ren åtgärd att redan från början skriva in och ge klara direktiv från riksdagens sida om hur vi ser på dem som skall hantera kräftfisket i fortsättningen. Yrkesfisket runt Hjälmaren är en viktig del av verksamheten i bygden. Jag tror att det är bra, riktigt och viktigt att man får behålla den här verksamheten för sin framtida existens.
Herr talman! Om Carl G Nilsson anser att länsstyrelsernas roll och fiskevården är så viktig som man har gett uttryck för här i dag, undrar jag varför ni inte hängde med på texten att detta skall ges regeringen till känna. Jag blev mycket orolig när ministern och departementet skrev att länsstyrelserna i fortsättningen inte skall ges någon befogenhet att meddela föreskrifter om fiskevården. Vad kommer denna text att innebära? Kommer den att ändra departementets och ministerns inställning? Jag tvivlar på detta. Om riksdagen hade ställt sig bakom ett tillkännagivande tror jag däremot att det hade fått en bättre effekt. Varför ställer ni inte upp på det?
Herr talman! Jag är övertygad, Kaj Larsson, om att departementet läser utskottets skrivning. Det är en mycket stark skrivning med precis samma syfte som det som Kaj Larsson efterlyser. Jag utgår ifrån -- som vi brukar säga på utskottsspråk -- att texten kommer att ge den effekten.

Herr talman! Det största problemet för fisket i dag är kanske inte det som diskuteras för närvarande om begränsning av användning av redskap för några husbehovsfiskare. Det största problemet framkommer enligt min mening i de sjukdomsrapporter om att laxen i allt större utsträckning drabbas av bakteriesjukdomen furenkulos. Inte minst från mitt hemlän Blekinge och från den berömda Mörrumsån kommer larmrapporter. Där ser man med oro på utvecklingen att fisken dör i ån. Sportfiskarna flyr ån, eftersom det går ett rykte om att den här fisken inte är frisk. Man skall naturligtvis inte måla någon ond på väggen här, men situationen är allvarlig. Dessutom förekommer sjukdomen M74 som också drabbar laxfisken, framför allt den framodlade yngeln. I Mörrum dör över 90 % av ynglen som framodlas. Det är oerhört allvarligt. Sådana larmrapporter borde enligt min mening tas på oerhört stort allvar. Nu görs det väl i och för sig. Både Sven-Olof Petersson och jag som sitter i Fiskeriverkets styrelse har begärt ett extra sammanträde för att ta fram och belysa och försöka finna lösningar för att förhindra vidare spridning av sjukdomarna. Fisket längs våra kuster har av tradition sedan länge varit fritt och tillgängligt för den breda allmänheten. Inte minst i Blekinge har befolkningen drygat ut sin många gånger låga inkomst genom att fiska litet till husbehov. Det är nästan frestande att fråga Carl G Nilsson och andra om de kan bedöma vilket behov de olika hushållen har av fisk. Samtidigt är det svårt att ta ställning till de generella bestämmelserna. Förhållandena är så olika längs våra kuster. 180 meter garn i Hanöbukten är inte mycket. Däremot är 180 meter i ett trångt sund mycket. Därför har vi socialdemokrater från Blekinge plus Per-Olof Håkansson från Skåne skrivit en motion där vi anser att om man över huvud taget skall införa begränsningar så skall begränsningarna vara av den art att man kan uppleva att de accepteras av befolkningen så att det efterlevs. Jag utgår ifrån att vi inte kan bygga upp en kontrollorganisation av den storlek som kan kontrollera varenda fiskare längs våra kuster. Ett sådant samhälle vill åtminstone jag absolut inte ha. I vår motion har vi också tagit upp hur väsentligt det är att de, för vilka fisket har betydelse, också i framtiden får en möjlighet att få en licens på det nya sätt som föreslås. Jag anser dock att utskottets skrivning i det här avseendet är mycket luddig, om uttrycket tillåts. Jag vill fråga Carl G Nilsson hur stor del av inkomsten som skall komma från fisket för att man skall få erhålla den nya licensen. Jag tror att denna fråga kommer att bli föremål för många diskussioner och tvister på länsstyrelserna och i Fiskeriverket. Det hade varit bättre om man mera klart hade angett detta eller gett länsstyrelserna i uppdrag att sköta det här eftersom förhållandena är så olika på kuststräckorna. Jag är dock glad, eftersom utskottet har gått på vår motion som gäller fångsten av ål med ålsax. Regeringen vill avskaffa denna fiskemetod. Det är sedan tidigare förbjudet att fiska ål med ålljuster. Jag återkommer till den frågan. Ålsax kommer att bli tillåten igen. Det tycker jag är bra. Ålsaxen har stor betydelse för dem som fiskar ål längs Blekinges kuster. Ålsaxen som fiskemetod är absolut inte mer plågsam för fisken än någon annan fiskemetod. När man inför begränsningar och inskränkningar i frioch rättigheter tycker jag att det borde finnas anledning att ha tidsgränser. Det kan finnas en liten motivering som man kan skåda i fjärran. Fisketillgången har nämligen minskat. Det är klart att även husbehovsfiskare och andra skall vara med och dra sitt strå till stacken. Man borde, som jag har föreslagit i motionen, göra en begränsning i tid och utvärdera. Det förslaget finns med i vår motion. Nu har jag förstått att utskottet inte har velat ta hänsyn till den här motionen. Jag har ingen anledning att yrka bifall till denna för att ytterligare belasta kammarens tid. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 5 av Sverre Palm, som till viss del tillmötesgår de krav vi hade i motionen om 600 meter garn. Man kanske inte kan nå längre i nuvarande läge. Vi socialdemokrater från Blekinge har också en motion som vördsamt ber om att få fiskemetoden ålljuster utvärderad. Vi vill ha en utvärdering av hur plågsam den kan vara för ålen. Utskottet vädjar att hörsamma denna blygsamma vädjan. Denna motion har varit uppe i riksdagen under många år. Det började tidigt med Hans Wachtmeister och Ralf Lindström. Vi andra har fullföljt denna fråga. Vid omröstningar har fler och fler riksdagsledamöter förstått hur viktigt det här är. Nu har vi dock ändrat innebörden och vill bara ha en utvärdering av fiskemetoden, men även detta förvägrades oss. Jag yrkar bifall till motion 403. Jag har en fråga till Carl G Nilsson. Begränsningen av redskap gäller bara för fiske på allmänt vatten. Vid fiske på enskilt vatten regleras inte fångstredskapen på detta sätt. Min fråga är: När återkommer regeringen med förslag där man begränsar även fisket på enskilt vatten? Moderaterna gick till val på frågan om valfrihet. Jag skulle vilja fråga Carl G Nilsson: Vilken valfrihet har den skärgårdsbo som fiskar litet för att kunna få det kulturella utbyte som det innebär att fiska i skärgården? Han eller hon kan välja att inte fiska eller att fiska med 180 meter garn, vilket enligt de sagesmän jag har i den blekingska skärgården är alldeles för litet.
Herr talman! Om vi börjar med kategorin som inte får yrkesfiskelicens, så frågade Christer Skoog hur stort deras husbehov är? Egentligen har Kaj Larsson redan givit sin partikamrat det bästa svaret på den frågan, nämligen ungefär att de som inte med de begränsningar som här föreslås och med det som då blir tillåtet kan tillförsäkra sig sin familjs husbehov bör ägna sig åt någonting annat. Jag tycker att det är viktigt att också påminna om att de redskap som är tillåtna gäller per fiskande, inte per båt eller per familj. Det innebär att samtliga familjemedlemmar som är tillräckligt gamla för att kunna sköta ett fiskeredskap kan använda dessa mängder. Christer Skoog frågar hur kontrollen skall gå till. Jag tror för min del att den effektivaste kontrollen av att vi efterlever dessa regler sköter vi gentemot varandra. Svenska folket har en viss förmåga att inte tillåta grannen att gå emot reglerna alltför mycket. Hur stor del av inkomsten skall det gälla för att man skall erhålla yrkesfiskarlicens? Jag tror inte att riksdagen skall låsa fast sådana siffror. Här tror jag länsstyrelserna har en viktig roll. Vi bör behålla den lokala förankringen och den kunskapen. Men utskottet skriver: utskottet betonar att väsentlig försörjning inte behöver innebära ett högt belopp i kronor för personer i glesbygd med olika sysselsättningar. Även försörjningsbördan bör beaktas. Vid en hearing med utskottet frågade vi fiskeriverkets personal hur de såg på denna fråga. Generaldirektör Ramner angav siffran 10 % av inkomsten. Den siffran får stå för honom, men det är i varje fall ett svar på Christer Skoogs fråga. Helt enkelt därför -- vilket står mycket tydligt i gällande riksdagsbeslut -- att den enskilde vattenägaren själv har ansvaret för fiskevården och beståndsvården på sin egen fastighet.
Herr talman! Svaret på den senaste frågan är ganska belysande. Carl G Nilsson menar alltså i sin plädering att den som har köpt, fått ärva eller på annat sätt har enskilt vatten har större ansvar än den som fiskar på allmänt vatten. Jag tvivlar på det. Jag tror inte att det finns någon som inte känner ansvar för det vatten där han eller hon bedriver sitt fiske. Visst finns det en och annan som missbrukar saker och ting i samhället, men det finns ingen anledning att göra begränsningar för några stycken bara för det. G Nilsson inte så som jag tyckte att han borde ha svarat. Vad grundar man sig på när det gäller antalet meter garn? Finns det någon utredning eller utvärdering? Varför just 180 meter garn? Den arbetslöse metallarbetaren i Blekinge behöver kanske ha två eller tre gånger så mycket garn för att kunna dryga ut den låga arbetslöshetsersättning han får nu när den borgerliga majoriteten i riksdagen har sänkt den. Kanske det är en sådan värdering man skall göra i stället. Det är absolut fel tid att över huvud taget begränsa för människor i nuvarande läge när de behöver inkomstförstärkning. När det gäller hur stor del av inkomsten fisket skall vara för att man skall erhålla licens så har jag förstått Carl Nilsson så att det är 10 %.
Herr talman! Nej, Christer Skoog, jag sade att generaldirektören besvarade den fråga vi ställde på det sättet. Christer Skoog har kanske ändå inte förstått vad denna fråga handlar om. Den person som Christer Skoog nu åberopar och som behöver inkomstförstärkning och avser att fiska för avsalu, skall inte vara föremål för redskapsbegränsning. Han eller hon skall söka yrkesfiskelicens. Vi har sagt att om han är beroende av detta för sin försörjning, så skall han erhålla yrkesfiskarlicens. Begränsningen gäller husbehovfisket, alltså det fiske man bedriver för att förse sig och sin familj med fisk för det egna hushållet. Så några ord om dem som fiskar med stöd av enskild fiskerätt. Det hindrar naturligtvis inte att det förekommer att fiskemyndigheten utfärdar begränsningar också för enskilda vatten. Sådana begränsningar är motiverade av beståndsvård i största allmänhet. En fiskart kan vara hotad, t.ex. laxbeståndet. Då genomförs begränsningar, fiskeförbud, kvoteringar som gäller alla typer av fiske. Men de bestämmelser vi nu talar om skall inte gälla den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt.
Herr talman! På frågan om hur detta skulle kontrolleras svarade Carl G Nilsson förut att vi skall ange varandra. Vi skall alltså ha ett samhälle där vi anger grannen för att grannen fiskar för mycket eller liknande. Det samhället tror jag inte ett dugg på. Sådana samhällen har man rivit ner på andra sidan Östersjön. Inte trodde jag Carl G Nilsson skulle tillkalla sådana samhällssystem. Jag gör det i alla fall absolut inte.

Herr talman! Svenskt fiske har stått mycket i fokus och varit uppe mycket i debatten under den senaste tiden. Då menar jag svenskt fiske alla kategorier från yrkesfiske till sportfiske. Svenskt fiske kan i sig anses vara en liten näring. Det finns ett litet antal utövare om man ser till landets befolkning. Det är ändå en näring som har utomordentligt stor betydelse inte minst för kuststräckor och skärgårdar där oftast annan möjlighet för utkomst saknas. Det är i många fall ofta en utmärkt komplettering som deltidssyssla eller bisyssla till andra näringar i dessa sysselsättningssvaga områden. Jag tycker att det är mycket positivt att svenskt fiske under den senaste tiden ganska mycket har lyfts upp och tagits till vara för att ses över. Jag tycker att jordbruksdepartementet under Karl Erik Olsson har lyft fram fisket på ett bra sätt i debatten. Jag tittar just på den utredning som Per Wramner leder om fiskets framtid och utvecklingsmöjligheter. Det är ett bra exempel på den betydelse som man fäster vid fisket och dess framtidsmöjligheter. Den nya fiskelag vi i dag debatterar, som ersätter en drygt 40 år gammal lagstiftning, är också ett exempel på att man är beredd att se över och modernisera lagstiftningen. Jag vill också peka på den skärgårdsutredning som vi ser fram emot tillsättandet av under den närmaste tiden, vilken är ytterligare ett exempel där fiske-, skärgårds och kustfrågor lyfts fram. Att vi dessutom har tillskapat en speciell fiskeenhet i Jordbruksdepartementet är något som är utomordentligt posivitivt och som faktiskt ytterligare lyfter fram fisket och dess betydelse. Det betänkande som vi i dag har att behandla har några huvuddrag som väl har kommit fram här tidigare i debatten. Jag vill dock säga att vi från Centerns sida anser att såväl propositionen som betänkandet är balanserade och innehåller väl avvägda förslag. En fråga som mycket har kommit upp är den om licensgivningen, dvs. vilka som skall erhålla licens i yrkesfisket. Det är viktigt att stryka under, som tidigare här har sagts i kväll, att den som har fisket som sin utkomst skall ha licens. Beträffande detta med belopp, kronor och ören, kan ett litet belopp för många ha en utomordentligt stor betydelse, därför att det kan vara just den där lilla sista biten som gör att man klarar sin bärgning och får sin utkomst på den ort och i den trakt där man lever och verkar. Det är viktigt att ha en stor öppenhet i dessa frågor. Jag tycker att utskottets skrivningar pekar på att man ser problemet så som det är och att man är beredd att se till att öppenheten blir stor och att det, för dem som fisket har betydelse, också skall vara möjligt att få denna möjlighet till licens. När det gäller antalet redskap i de föreslagna redskapsbegränsningarna kan vi konstatera att en förbättring har skett vad gäller krokfisket från det första förslaget i departementsskrivelsen, där man sade att 100 krok, eller rättare uttryckt, 99 krok var vad man skulle få fiska med. Nu är antalet sex gånger så stort, dvs. 600 krok. Detta är ett mycket rimligare antal. Jag tycker att detta är en bra utveckling av propositionsskrivandet. När det gäller länsstyrelsernas kompetens tycker också jag att det är utomordentligt viktigt att den tas till vara. Jag vill påstå att länsstyrelsefolket -- de som arbetar vid fiskeenheterna -- i många stycken besitter en stor och mycket unik kompetens, skulle jag vilja säga, i många avgörande fall. Det är viktigt att den tas till vara vad gäller frågor runt fiskevården, och för att man skall kunna ha den lokala och nära kopplingen mellan yrkesutövarna, dvs. de fiskande, oavsett om de är yrkesfiskare eller sportfiskare. Man har där en lokalkännedom som gör att man också är ett utmärkt organ att arbeta med från Fiskeriverkets sida. Jag har full förtröstan för att Fiskeriverket kommer att ha denna kompetens till sitt förfogande när det gäller de sysslor som man har att utföra. Vi som har förmånen att få arbeta mot Fiskeriverket upplever ju redan i dag att man sätter stort värde på fiskeenheterna vid länsstyrelserna. Jag förutsätter att man också i framtiden kommer att tillvarata den resursen. Det är inte så ofta, herr talman, som man får motioner bifallna. Jag känner i dag en stor glädje då jag kan konstatera att den motion som jag själv har lagt i anslutning till propositionen, som gäller bevarandet av ålsaxen som en tillåten fiskemetod, ser ut att bifallas av kammaren. I alla fall tyder den eniga skrivningen från jordbruksutskottet på detta. Detta fiskeredskap är ett redskap som man sedan lång tid tillbaka använder speciellt i kusttrakterna i sydöstra Sverige. Redskapet har funnits under lång tid, men fick ett uppsving efter det att det, som vi därnere brukar kalla för ålajärn, blev förbjudet för ett antal år sedan. Det är viktigt att framhålla att utskottet här har visat en lyhördhet och öppenhet i denna fråga, och att man också kan se att det finns lokala variationer av fisket och olika traditioner som är betydelsefulla och värda att bibehålla. Det är också viktigt att konstatera att detta är en effektiv metod för att fiska ål, en metod som på intet sätt kan anses utgöra någon större fara för fisken än om den skulle fiskas med annat traditionellt redskap, dvs. att den inte alls riskerar att bli skadad med detta redskap. Det är en effektiv metod för att på ett snabbt och bra sätt få upp fisken till ytan, så att den där sedan också kan avlivas. När det gäller de olika problem som fisket brottas med i dag, kan vi konstatera att det är torskfiskestopp i Östersjön. Detta drabbar yrkesfisket mycket hårt för närvarande. Det finns också olika sjukdomar. Sjukdomen M 74 har slagit mycket hårt under den senaste tiden. Den har framför allt drabbat laxfiskarna. Detta innebär stora bekymmer, och här krävs olika insatser för att komma till rätta med problemen. Jag förutsätter att det skall gå att få fram någon form av aktionsprogram eller ytterligare planer för att påskynda arbetet med att utreda problemen runt dessa sjukdomar, och att det, om det skulle erfordras, skall finnas möjligheter att också ta fram ytterligare medel för detta. Detta är viktigt både för att kunna vårda fiskebeståndet och för att i framtiden se till att det finns någon fisk att ta upp för yrkesfiskare, heltidsfiskare, deltidsfiskare, binäringsfiskare, husbehovsfiskare eller fritidsfiskare. Här har vi alla ett ansvar att driva på i denna fråga. Det är också viktigt att fortsätta att bedriva en politik på miljösidan som kan komma till rätta med de föroreningar som finns i våra vatten och som på många sätt under de gångna åren har lett till fluktuationer i fiskbestånden runt om. Dessa problem är ju oftast inte av enbart nationell art, utan de är gränsöverskridande. Det är därför viktigt att arbetet fortsätter, inte minst i trakterna omkring Östersjön, för att minska utsläppsmängderna och se till att vattnet hålls friskt, så att vi också i framtiden kan hålla en god fiskstam som tål att beskattas. Det måste inför framtiden ligga i allas intresse att hushålla med fiskbeståndet på ett klokt sätt, så att vi genom en avvägd vård och beskattning får ett fiskbestånd både nu och i framtiden, som kan användas som en gemensam resurs för landet, för landets invånare och för landets ekonomi. Christer Skoogs motion, Jo403, om utvärdering av ålljustring som fiskemetod, är intressant och tål att se vidare på. Motionen har kanske på sitt sätt en något lokal koppling i och med att det var just i Blekingefiskevattnen -- jag vill minnas att det var från Torhamns udde till Gö udde -- man senast hade tillstånd att använda denna fiskemetod och där den senast också kom till användning. Denna motion är intressant och tål att vidare beaktas. I övrigt, herr talman, vill jag yrka bifall till den hemställan i det betänkande som ett mer eller mindre enigt jordbruksutskott har lagt fram. Framför allt tycker jag att det är positivt att motionen om ålsaxen som en godkänd fiskemetod att användas även i framtiden har tillstyrkts.

Herr talman! Havet och de stora sjöarna med sina fjordar och vikar är en naturresurs och inte bara en plats för bad och segling. De grunda vikarna och kustvattnen utgör lek och uppväxtområden för ett stort antal arter med hög biologisk produktion med betydelse för fiskbestånden. Vi står i dag i begrepp att dela upp denna resurs mellan yrkesfisket och fritids och husbehovsfisket. Kustbefolkningen från såväl Västkusten som från andra kustavsnitt har reagerat våldsamt mot de nya reglerna. De upplever att redskapsbegränsningen är för långtgående och att hänsyn inte i tillräckligt hög grad tas till vedertagen tradition. Norrbottens skärgårdsfiskare och Blekinge kustoch fiskförening har uppvaktat utskottet, och kraven är lindringar i reglerna. Regeringsförslaget har föranlett ett antal motioner med förslag på hur redskapsbegränsningen bör utformas. I motioner från enskilda ledamöter inom meter. Ny demokrati föreslår att redskapen anpassas till lokala förhållanden efter olika delar av kuststräckorna. I en motion av Sten Östlund och mig begär vi att tillåten längd nät skall bestämmas till 360 meter och att antalet kräftburar och/eller krabbtinor ökas från 6 till 14. Det blir samma antal som gäller hummertinor. Vi begär också att det antal som får användas samtidigt begränsas till högst 6 andra burar och nät eller garn. Linor och ryssjor utgår ur bestämmelserna. Det är således på tre områden som vårt förslag avviker från utskottsmajoritetens. Det gäller framför allt nät. Nät är för oss på Västkusten skäddgarn, säger vi. Skäddgarn har en maskstorlek på 70 millimeter och är avsedda för att fiska plattfisk, sandskädda och rödspotta med. Jag påstår att detta fiske inte är till förfång för yrkesfisket. Detta framgår av en lista som jag har här. Där anges fisket värdemässigt. Denna lista toppas av torsk, sill och strömming. Det är en uppräkning på tolv arter. Rödspotta och sandskädda är inte med bland dem. Därför hävdar jag att det inte är till förfång för yrkesfisket om man utökar garnfisket till 360 meter. Kräftfisket på Västkusten bedrivs till 80 % i de fyra nordligaste kommunerna. Det är ca 100 fiskare som bedriver detta fiske. Kräftburar sätts på ett djup på över 30 meter. Att få ned sex kräftburar är nästan omöjligt om man inte hänger på en massa tyngder. Normalt har man 25, 30 eller 40 burar på en lina för att kunna fiska på detta sätt. Det finns också begränsningar i fråga om storlek på de kräftor som man får ta upp. Där är kräftfiske med bur skonsamt. Man sätter tillbaka kräftorna på den plats där de är fiskade. Däremot när det gäller trålfiske efter kräfta är totalfångsten i Kattegatt och Skagerrak drygt 10 000 ton varav 4 200 ton landas. Resten dumpas när man har kört ett långt tråldrag, och man kanske är i helt andra bottnar när man dumpar det som är för smått. Mycket av det är då redan dött. Också i detta sammanhang har jag visat att det är fel att begränsa kräftfiske med bur. Vi har också föreslagit att man skulle få ha fler tinor att fiska krabba med. Man skriver: Havet är fullt av krabba. Jag vill därför fråga Carl G Nilsson: Vilka skäl är det som styr att man skall begränsa fisket av de fiskarter som jag har visat att det är skonsamt att fiska med de metoder som vi använder på Västkusten? Avslutningsvis vill jag försäkra Carl G Nilsson att det för mig inte handlar om röstfiske. Engagemanget går längre tillbaka. Det går tillbaka till det remisskrivande som åtta av Bohusläns kustkommuner har utarbetat samfällt. Jag har varit med och behandlat detta i vår landsbygdsnämnd. Där har jag reserverat mig till förmån för ett förslag som gick något längre än det som jag har yrkat på. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Detta är en oerhört viktig fråga för det svenska fisket. Det finns många som sysslar med fiske och som är intresserade av vad vi kommer att besluta. Därför är jag glad att jag kan säga att detta är en bra proposition. Vi måste värna om skärgårdsbefolkningen. Då gäller det att värna om yrkesfiskarnas och fiskindustrins möjligheter att överleva för att få en levande skärgård. Det gäller också att värna om övrig kustbefolkning som har husbehovet som en viktig del. Jag tycker att den lag som nu kommer att stiftas innebär en bra avvägning mellan olika intressen. Jag upplever därför att Sverre Palms försök till populism inte är särskilt klädsam. Skoog hävdar att det antal redskap som husbehovsfiskarna skall få använda inte räcker, skyddar egentligen inte husbehovsfiskarna. Jag tror att man kan säga att alla om fem år kommer att vara mycket tacksamma för att vi fattade detta beslut i dag. Det råder en missuppfattning här som jag skulle vilja korrigera. Kaj Larsson och Christer Skoog var inne på det. Christer Skoog frågade hur stor inkomsten skall vara, och Kaj Larsson sade att man skall ställa krav på redovisning av inkomsterna. Det är faktiskt på det sättet att vi i utskottet går ifrån propositionens text litet grand i detta sammanhang. Nu står det som svar på den socialdemokratiska motionen Jo99 och som handlar om ungdomarnas möjligheter att komma in som fiskare: Över huvud kan det förutsättas när frågan om licens prövas första gången att sökanden inte kan dokumentera några inkomster av fiske. I sådana fall får en bedömning av den framtida inkomsten göras på grundval av de uppgifter som sökanden lämnar om sitt planerade fiske och sina förhållanden i övrigt. Detta kan vara ett sätt att komma över att man kanske inte har redovisat också inkomster. Jag vet inte hur långt detta sträcker sig. Men det ger möjlighet att få en licens och i fortsättningen redovisa inkomster från fisket för den som vill ha fisket som en binäring.